Herr talman! Inte heller jag gillar överdriven perfektionism. Men som underlag för besluten behövs ju ändå, som Einar Larsson själv sade, omfattande och väl dokumenterade ansökningar, så att man kan se till att de av riksdagen bestämda reglerna följs och att de olika ansökningarna blir rättvist behandlade. Till en del av de ansökningar som ännu inte hunnit slutbehandlas har man fått göra kompletterande utredningar, eftersom ansökningarna från början kanske inte var så väl dokumenterade som var nödvändigt inför besluten. Men när det gäller grundfrågan, att vi skall undvika överdriven perfektionism i handläggningen, är vi överens. De uppgifter som finns tillgängliga och som jag har redovisat tyder alltså på att 1979 års ärenden nu i det närmaste är avgjorda. Jag vill dock tillägga att ansökningstiden ännu inte har gått ut. Det kan därför inkomma ansökningar som kanske inte kan avgöras förrän till sommaren.

Herr talman! Bertil Jonasson har trågat mig hur regeringen anser att den svåra sysselsättningssituationen i Värmland skall lösas. Jag förstår Bertil Jonassons oro för sysselsättningssituationen i Värmland. De varsel som lagts om neddragningar av arbetsstyrkan inom flera företag i länet gör svårigheterna akuta. Trots en konstant hög arbetslöshet finns det även positiva tecken för sysselsättningen i Värmland. Den rådande högkonjunkturen har där såväl som i resten av landet medfört en förbättring av sysselsättningsläget. Den totala sysselsättningen har ökat i länet under de tre senaste åren — en ökning som är något större än för landet i dess helhet. För att få en varaktig lösning av sysselsättningsproblemen är den viktigaste insatsen att åstadkomma ett lönsamt näringsliv som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. De saneringar som under de senaste åren skett av viktiga basindustrier, t.ex. stål-, tekooch skogsindustrin, har haft det syftet. Under de senaste åren har betydande statliga insatser gjorts för Värmlands län i form av regional-, arbetsmarknadssamt näringspolitiskt stöd. Direkt stöd har utgått till flera större företag i länet. Senast förra veckan beslöt regeringen föreslå riksdagen en proposition om bl.a. ett särskilt stöd till Svenska Rayon AB för en omstrukturering av företagets verksamhet. Utvecklingsfonden för Värmlands län har för innevarande budgetår fått 18,9 milj.kr. i nya lånemedel, vilket har inneburit ökade stödmöjligheter för länets små och medelstora företag. Länsstyrelsen har tilldelats 3,2 milj.kr. för åtgärder i anslutning till länsplaneringsarbetet. Endast Norrbottens län har tilldelats ett större belopp för detta arbete. Riksdagen kommer också senare i dag, enligt vad jag erfarit, att anslå 12 milj.kr. av de regionalpolitiska medlen till länsstyrelsen för att förbättra situationen för industrin i länet. Regeringen kommer även i fortsättningen att noga följa utvecklingen i Värmlands län och är beredd att med de medel som står till förfogande medverka till en lösning på länets sysselsättningsproblem.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Att sysselsättningssituationen i Värmland är svår står helt klart för alla, så ock för statsministern och regeringen, och jag skall inte orda om den situationen. Vi har i Värmland fått mycket stöd från regeringen. Från 1977 till nu rör det sig om mer än 2 miljarder kronor, och vi är tacksamma för detta. Stödet har framför allt gällt vägbyggen, som är av stor betydelse för länets kommunikationsmöjligheter men framför allt för industrins och näringslivets utveckling. Men här återstår mycket, och vi förväntar oss i Värmland mera från regeringens sida. Värmlands vägmyndigheter ligger väl framme med planeringen, och det finns goda möjligheter att ge vårt län ett stöd som skulle vara av mycket stort framtidsvärde. Jag vill vädja till statsministern och regeringen att försöka åstadkomma vad som är möjligt på detta område. Statsministern nämner i svaret olika åtgärder som satts in av regeringen, bl.a. för att lösa problemen för Svenska Rayon i Vålberg. Låt mig säga att vi hälsar den åtgärden med mycket stor tillfredsställelse. Genom denna insats från regeringen Fälldin kommer ca 600 människor att kunna beredas fortsatt sysselsättning. Men länets problem är ännu inte lösta. De stora industriföretagens strukturförändringar har satt besvärliga spår genom bl.a. personalminskningar. Vi har i Värmland haft många storföretag men alltför få mindre företag. När sysselsättningen sviktar i de större industrierna blir det svårt att ordna alternativa arbetstillfällen i avsaknad av små och medelstora företag. Därför måste det skapas flera småföretag i länet. På den offentliga sektorn kan det åstadkommas en hel del, och så har också gjorts. Men industri och näringsliv måste utgöra grunden för en säkrare och tryggare framtid för Värmlands befolkning - annars klarar vi inte av våra åtaganden mot pensionärer och barnfamiljer, sjuka och handikappade. Jag finner dock statsministerns svar på min fråga mycket positivt när han klart säger att den viktigaste insatsen är att åstadkomma ett lönsammare näringsliv som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Detta uttalande överenstämmer helt med min uppfattning. Men om man skall lyckas åstadkomma detta, måste huvudinriktningen bli att bygga ut befintliga och skapa nya företag som producerar varor och genererar flera arbetstillfällen, och då behöver länet statens ekonomiska stöd. Jag utgår ifrån att vi får återkomma med konkreta förslag när sådana tagits fram. I det sammanhanget vill jag också uttrycka en vädjan till statsministern, att han och regeringen vid lokalisering av statliga satsningar har Värmlands problem i åtanke. Till sist: statsministern har varit inbjuden till Värmland för att närmare ta del av våra problem. Jag vet att tiden inte räckt till för statsministern för att göra ett sådant besök, men vi hoppas att den saken snart skall kunna lösas. Jag skulle gärna se att med på den resan vore också industriministern, arbetsmarknadsministern och jordbruksministern, och jag vill fråga: Är statsministern beredd att medverka till att ett sådant besök i vårt län kommer till stånd?

Herr talman! Det finns ingen principiell skillnad i synsätt mellan Bertil Jonasson och mig när det gäller hur man måste gå till väga för att lösa sysselsättningsproblemen i Värmland. Det är ju f. ö. på det här sättet vi får angripa sysselsättningsfrågorna i hela landet. Jag delar också uppfattningen att vi i hög grad måste lita till de små och medelstora företagen. Inte minst mot den bakgrunden var det viktigt att utvecklingsfonderna kom till stånd, och ett ökat stöd till deras utlåningsmöjligheter har också ställts till förfogande. Jag försäkrar att alla förslag som är uppbyggda så att de ger Värmland ökade möjligheter att i framtiden förbättra sysselsättningsläget kommer i fortsättningen, liksom hittills, att kunna erhålla regionalpolitiskt stöd. I det sammanhanget vill jag tillägga att man i stora delar av Värmland åtnjuter alldeles speciella förmåner när det gäller företag som vill utveckla eller etablera sig. Till sist vill jag ge det beskedet, att anledningen till att besöket i Värmland inte har blivit av under våren är att det varit svårt att få det att passa in i almanackan. Men jag är nu som tidigare beredd att hörsamma länsstyrelsens inbjudan och resa till Värmland för att närmare informera mig om situationen.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkter som statsministern lämnade, och jag vill i anslutning till dem gärna ha sagt att utvecklingsfonden har gjort ett bra arbete i Värmland, och jag hoppas att arbetet skall fortsätta på samma sätt. Det skulle enligt min mening vara av stort värde om man kunde komplettera vårt näringsliv med mera av småindustri. Kolossalt mycket skulle säkert också kunna göras inom skogsbrukets område. Jag tänker speciellt på insatser inom skogsvården, eftersom vi har områden som drabbats svårt av skador orsakade av granbarkborren. Insatser skulle också kunna göras inom lantbruket liksom även inom turistnäringen. Mot bakgrund av dessa mina synpunkter, som ju berör en hel rad områden, tycker jag det vore värdefullt om Värmland skulle kunna besökas av en regeringskommission, om jag får kalla det så. I den skulle alltså förutom statsministern kunna ingå industriministern, arbetsmarknadsministern och kanske också jordbruksministern. Jag fick inget riktigt svar på min fråga om ett sådant besök, men jag hoppas att statsministern inte har någonting emot att de andra departementscheferna deltar i besöket så att vi kunde ta upp ett resonemang om alla de här frågorna. Vi måste nämligen finna nya vägar för att lösa problemen i Värmland. Man kan inte bara ställa krav på både det ena och det andra, utan vi måste gå på djupet med de här frågorna.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig om orsaken till att proposition med anledning av konkurrensutredningens förslag till ny konkurrensbegränsningslag ännu inte framlagts samt när ett sådant förslag kommer att föreläggas riksdagen. Konkurrensutredningen, som tillsattes 1974, överlämnade i februari 1978 sitt betänkande Ny konkurrensbegränsningslag. Remissbehandlingen av betänkandet pågick till september 1978. Till följd av regeringsskiftena i oktober 1978 och i oktober 1979 har beredningsarbetet inom regeringskansliet försenats. Enligt den planering som gällt under innevarande år skulle en lagrådsremiss med förslag till ny konkurrenslagstiftning eventuellt kunna lämnas till lagrådet i slutet av maj i år. Denna plan har tyvärr inte kunnat hållas, men min avsikt är att en proposition skall kunna föreläggas nästa riksmöte.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Av detta framgick det ju att regeringsskiftena har komplicerat arbetet och försenat propositionen om en ny konkurrensbegränsningslag. Det tror jag nog eftersom folkpartiregeringen aviserade en proposition till våren 1979. Om ni inte har lagt er till med mycket konstiga vanor nu för tiden, borde beredningsarbetet vid det här laget vara rätt långt framskridet. Regeringsskiftet har tydligen tvingat er att fundera om. I och för sig är jag rätt nyfiken på att få veta vad handelsminister Cars var beredd att godta i betänkandet men som handelsminister Burenstam Linder nu anser sig behöva göra om. Dröjsmålet är i vilket fall som helst litet besvärande. Det hela går tillbaka på en gammal utredning. Jag vill minnas att jag själv tillsatte den i den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Betänkandet är från början av 1978. Remisstiden har varit omfattande, och det här rör sig ändå om relativt viktiga frågor som jag är övertygad om ligger handelsministern varmt om hjärtat. Det handlar ju om möjligheter för regeringen att få rimlig kontroll över förändringar i företagsstrukturen, om möjligheter att ingripa mot t.ex. olämpliga fusioner och företagsförvärv och om möjligheterna att i övrigt kunna agera när det gäller konkurrensbegränsande åtgärder, som är skadliga från någon allmän synpunkt. Om handelsministern inte törs lova mer än att vi senast våren 1981, om jag förstod honom rätt, skall få en proposition, kan jag kanske få fråga: Vad är det som gör att det måste bli en så grundlig omarbetning att ni inte kan ha ett bättre tidsschema?

Herr talman! Låt mig först säga att det ingalunda är så, att beredningsarbetet hade framskridit så långt under min företrädares tid i ämbetet och att han hade några idéer som jag har haft anledning att ta avstånd ifrån. Det är inte av sådana skäl som det inte har varit möjligt att redan nu lägga fram en proposition. Carl Lidbom sade att det här är fråga om en gammal utredning, och det är riktigt. Den tillsattes den 13 september 1975. Det kan, herr talman, konstateras att utredningen inte tillsattes på några socialdemokratiska initiativ — det var borgerliga motioner som ledde fram till att det så småningom tillsattes en utredning. Carl Lidbom behöver därför inte oja sig så väldigt mycket över att beredningsarbetet har något försenats.
Herr talman! Staffan Burenstam Linder må gärna ta åt sig äran av att det över huvud taget blev en utredning om konkurrensbegränsningslagstiftningen. Annars tror jag faktiskt att vi litet till mans här i riksdagen insåg att lagstiftningen var föråldrad. Med all blygsamhet vill jag säga att den socialdemokratiska regeringen hade en viss föreställning om att det fordrades effektivare möjligheter att ingripa mot t.ex. olämpliga företagsförvärv. Det var nog icke så, att det var enbart borgerliga motioner som var anledningen till att denna utredning tillsattes. Det var intressant i och för sig, även om det är historia, att få reda på att folkpartiregeringen hade så dåligt underlag för sina propositionsförteckningar att den, när den aviserade proposition i ett komplicerat ärende, inte hade några färdiga idéer, än mindre några utarbetade utkast. Jag hoppas att ni har infört en bättre ordning i det hänseendet i den nya trepartiregeringen. Till sist: om vi nu båda är angelägna om att detta skall bli av, äntligen, får jag stillsamt be handelsministern att försöka lägga fram proposition så snart som möjligt under nästa riksmöte och inte framemot riksmötets slut.

Herr talman! Lilly Bergander har frågat mig när jag avser att avlämna den aviserade propositionen om internering. Frågan om att ersätta den tidsobestämda påföljden internering med tidsbestämt fängelsestraff övervägs f. n. i justitiedepartementet. Bakgrunden är bl.a. att riksdagen enhälligt har uttalat sig för att förslag i ämnet bör läggas fram . Med anledning av detta har inom justitiedepartementet under våren 1979 upprättats en promemoria om internering. I promemorian föreslås att interneringspåföljden avskaffas. Ett annat förslag i promemorian går ut på att dömda med längre strafftider generellt skall friges villkorligt efter halva strafftiden. Vid remissbehandlingen har promemorian i synnerhet iden sistnämnda delen fått ett blandat mottagande. Detta torde främst hänga samman med att förslaget sannolikt skulle leda till kortare strafftider för personer som har begått grova narkotikabrott. En reform som avskaffar internering som påföljd är motiverad huvudsakligen av det förhållandet att det i dag inte finns någon egentlig skillnad mellan internering och fängelse vid påföljdernas praktiska tillämpning. Som jag har påpekat i en kommuniké den 4 mars i år får följden av reformen dock inte bli en strafflindring för det svårare brottsklientelet. En straffskärpningsregel behövs därför för vissa fall. Vidare måste reglerna för villkorlig frigivning ses över och då sannolikt med en delvis annan utgångspunkt än i departementspromemorian. Dessa frågor bör emellertid enligt min mening inte bedömas slutligt utan att man samtidigt tar ställning till frågan om straffskalorna för de allvarligare narkotikabrotten, en fråga som nyligen har diskuterats i riksdagen . Inom regeringskansliet har bl.a. övervägts en höjning av straffminimum för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling avseende narkotika. Därvid har den bedömningen gjorts att man först borde få tillfälle att studera den aviserade rapporten angående det tyngre missbruket från utredningen om narkotikamissbrukets omfattning, den s.k. UNO. Denna rapport har som bekant avlämnats i förra veckan. Avsikten är nu att i ett sammanhang ta upp frågan om internering och därmed sammanhängande spörsmål samt frågan om straffet för narkotikabrott. Förslag i dessa ämnen beräknas kunna föreläggas riksdagen i höst.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är det eniga utskottsbetänkande som lämnades redan den 28 november 1978, där utskottet uttryckte sig på följande sätt: ”Samtidigt vill utskottet kraftigt understryka att tillkomsten av en kriminalpolitisk beredning inte får leda till dröjsmål med genomförandet av angelägna och redan förberedda reformer. Enligt utskottets mening måste i stället i så stor utsträckning som möjligt sökas framgångsvägar som innebär att förslag i sådana hänseenden kan föreläggas riksdagen redan under innevarande riksmöte.” Vidare påtalade utskottet att ungdomsfängelse skulle försvinna under året. Utskottet uttalade också att den tidsobestämda påföljden internering borde kunna försvinna under året. Det har gått ett par år sedan dess. Jag kan också peka på att utskottets enhälliga betänkande är underskrivet av nuvarande justitieministern. Det är klart att jag förstår att det kan vara en del följdfrågor som man behöver se över, men jag tycker faktiskt att det har förflutit så pass lång tid att det redan borde kunna vara klart med en översyn och ett förslag om hur man skall hantera dessa frågor. Jag vill därför fråga: Kan man nu lita på att det här förslaget kommer redan under hösten så att vi kan besluta om interneringsstraffets upphörande under den kommande höstsessionen? Självfallet är det svårt att i dag säga hur mycket man skall behöva göra i de andra avseendena, men jag tycker det är en sak för sig. Vad det här är fråga om är ändå att människor skall slippa få sig ådömda tidsobestämda straff. Det är det som är den stora frågan just när det gäller interneringsstraffets vara eller icke vara. Det är en enig riksdag som har sagt att det straffet bör försvinna. Jag utgår ifrån att det också är justitieministerns avsikt att så skall ske.
Herr talman! Lilly Berganders inlägg visar att det inte är någon skillnad i sak i våra uppfattningar. Det är ganska naturligt, eftersom både Lilly Bergander och jag står bakom det utskottsbetänkande som Lilly Bergander nämnde nyss. Som jag inledningsvis sade, har regeringen väntat på rapporten från UNO angående det tyngre narkotikamissbrukets omfattning. Nu har den avlämnats. Avsikten är därför att snarast ta ställning till frågan om ändring i straffskalorna för narkotikabrott. Som jag också sade i svaret har denna fråga betydande beröringspunkter med just det förslag som har lagts fram i departementspromemorian om internering. Nu är avsikten att frågan om straffskalorna för narkotikabrott inom kort skall tas upp i en departementspromemoria. Sedan vill jag tillägga att vi har haft interneringsstraffet i vårt land i över 50 år. Jag tror det infördes 1927. Strävar vi efter att det skall försvinna — och det gör vi — bör det ske så snart som möjligt. Men betydelsen av att en sådan här reform får anstå ytterligare några månader skall kanske ändå inte överdrivas, mot bakgrund av den långa tid straffet har funnits. Det är viktigare, tycker jag, att de lagstiftningsfrågor som hänger samman med ett avskaffande av interneringspåföljden prövas så noggrant som möjligt, så att vi får en ändamålsenlig och hållbar reglering. Jag tror nämligen att ingen är betjänt av en i hast tillkommen lagstiftningsprodukt. Ambitionen är nu att lägga fram ett förslag till hösten.
Herr talman! Självfallet är ingen betjänt av ett förslag som inte är noga genomtänkt, men jag menar nog ändå att det här arbetet, två år efter riksdagens enhälliga beslut att frågan skyndsamt skulle behandlas, borde vara färdigt. Jag kommer att med intresse följa den här frågans vidare utveckling. Självfallet tror jag på att det kommer ett förslag, och jag kommer naturligtvis att se vad det innehåller och, om det behövs, återkomma i frågan.
Rikspolisstyrelsen planerar att organisera och utbilda en enhet vid Stockholmspolisen för bekämpande av terrordåd, tagande av gisslan m.m. En begäran om inrättande av en sådan styrka behandlades av polisutredningen 1977, och förslag presenterades regeringen om avslag på framställningen. Anser statsrådet att skäl föreligger att nu inrätta den specialstyrka vid Stockholmspolisen som tidigare avvisats av regering och riksdag?
Herr talman! Arne Nygren har frågat mig om jag anser att skäl föreligger att nu inrätta den specialstyrka vid Stockholmspolisen som — enligt vad det heter i frågan — tidigare skulle ha avvisats av regering och riksdag. Bertil Måbrink har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra tillkomsten av en ”atompolis”. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att rikspolisstyrelsen till regeringen har överlämnat två rapporter, en om polisinsatser vid skydd av kärnkraftverk och en om polisiär beredskap vid vissa allvarliga brottsliga angrepp. Förslagen i rapporterna går bl.a. ut på att den nuvarande polispiketen i Stockholms polisdistrikt skall utökas från 132 till omkring 250 man och att det inom denna skall byggas upp en särskild insatsstyrka på ca 40 man, som med kort varsel — inom högst en timma — dygnet runt skall vara beredd att sättas in i händelse av ett allvarligt terroristangrepp mot ett kärnkraftverk eller andra från terroristsynpunkt lika intressanta anläggningar eller verksamheter. Den utökade piketpersonalen skall under normala förhållanden inte fungera som en fristående enhet utan vara inordnad i den vanliga polisverksamheten i Stockholms polisdistrikt och fördelad på de olika vaktdistrikten. Det förutsätts att personalen får särskild utbildning och utrustning. Rikspolisstyrelsen har hemställt att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att förslagen skall kunna genomföras. Beslutet har fattats av rikspolisstyrelsens styrelse. Att vi måste ha en beredskap mot terrordåd av olika slag torde alla vara ense om. Det är också klart att de säkerhetskrav som från denna synpunkt gör sig gällande för kärnkraftverkens del kräver särskilda överväganden. För att få en allsidig belysning av de aktuella frågorna har jag i dagarna låtit sända ut förslaget på remiss till bl.a. kärnkraftinspektionen, strålskyddsinstitutet samt närmast berörda länsstyrelser. Innan remissbehandlingen har genomförts är jag inte beredd att för egen del ta ställning till rikspolisstyrelsens förslag. Låt mig för fullständighetens skull tillägga att frågan om piketverksamheten i Stockholms polisdistrikt senast behandlades vid 1977 78:100 bil. 5 s. 52-54, JuU 1977 78:217). Det skedde på grundval av ett förslag från 1975 års polisutredning. Det nu aktuella förslaget, som inte förelåg vid den tidpunkten, kunde givetvis inte prövas av regering och riksdag i det sammanhanget.

Herr talman! Polisens önskemål att få inrätta en specialstyrka i Stockholm är ingen ny fråga. Den 16 september 1975 aktualiserades den första gången av polisstyrelsen i Nr 153 Stockholms polisdistrikt, som då ville samordna piketgrupperna till en enhet — Tisdagen den direkt under polisdistriktets centrala ledning. 27 maj 1980 Den 7 december 1978 kom frågan igen, då i ett intervjuuttalande i Dagens Nyheter från Stockholmspolisen om att man planerade en specialstyrka på Om inrättande 132 poliser för att ta hand om terrordåd. av en specialstyrka Och så nu, en tredje gång, kommer en moderniserad framställning om en — vid Stockholmssärskild atompolis i Sverige, med en ännu större styrka — 250 man specialutrustad, specialutbildad polis — som skall flygtransporteras ut i landet bl.a. mot terroristangrepp på kärnkraftverk. Den första av framställningarna behandlades av 1975 års polisutredning, som i stort uttalade sig mot framförda önskemål. Utredningen förordade efter grundlig behandling av frågan en oförändrad organisationstillhörighet, operativt åtskilda piketgrupper med patrulleringstjänst som normal sysselsättning men med möjlighet att sättas in i uppgifter av mer allvarlig karaktär: terrordåd, bombhot m.m. Utredningens förslag antogs 1978 enhälligt av riksdagen. Trots detta levde tydligen kravet på en sammanhållen kommandostyrka, och ett oförsiktigt tidningsuttalande knappt ett år efter beslutet satte ny fart i debatten. Justitieminister Romanus försäkrade då, i en frågestund den 18 december 1978, att utredningens och riksdagens beslut låg fast och att föreslagen utbildning för särskilda uppdrag pågick. Mot den här bakgrunden är jag förvånad över att frågan på nytt kommer upp. Den skillnad jag ser mot tidigare önskemål är att man nu kallar styrkan för atompolis och att den skulle vara större än i tidigare resonemang och mera tungt utrustad. Många skäl talar i dag emot det framförda förslaget. Att ytterligare koncentrera polisverksamhet för riksbehov till Stockholm skulle direkt strida mot polisutredningens förslag, och att ytterligare vapenutrusta en kommandostyrka skulle också vara en utmaning till våld och hårda tag, som inte minst polisutredningen försökte orientera bort vår polis ifrån. Vi har i dag, trots en moderat justitieminister, stark restriktivitet i utökningen av vår poliskår. Vi vet också att behoven av insatser mot den snabbt växande organiserade och ekonomiska brottsligheten kräver utökningar av polisresurserna på den delen. Att i ett sådant läge prioritera en kommandostyrka av det slag som rikspolisstyrelsen nu önskar vore olyckligt. Ett klarare besked än det som justitieministern har gett hade varit välkommet för att stilla den oro som nu finns för den här styrkan.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det är inte alls förvånande att rikspolisstyrelsen kommer med ett förslag om inrättande av en atompolisstyrka. Mer förvånande är att de som hårt engagerat sig för kärnkraften nu visar upp ett oskyldigt ansikte. All dokumentation visar att med kärnkraften följer en hårdare och militariserad 47 polis. Med kärnkraften följer också en intensivare övervakning av medborgarna. Detta påvisades också i debatten inför folkomröstningen, men det förnekades då av ja-anhängarna. Det finns naturligtvis möjlighet att undvika denna utveckling och frånta dem som ivrar för en hårdare polis detta argument genom att helt enkelt snabbt avveckla kärnkraften i det här landet. Men att den borgerliga regeringens moderate justitieminister skall medverka till detta är naturligtvis helt otänkbart. Då återstår frågan om det är någon mening med den här atompolisen. Vi har som bekant haft kärnkraftsaggregat under många år i vårt land. Vi har också haft kärnkraftsmotstånd under många år. Men tror justitieministern eller rikspolisstyrelsen att den starka motståndsrörelsen skall ockupera något kärnkraftverk i det här landet? Visserligen kommer vi att slåss till dess att det sista kärnkraftverket är stängt, men det kommer inte att ske under sådana former som ockupation. Det kommer att ske genom systematisk upplysning om kärnkraftens faror. Jag kan inte komma ifrån misstanken att just existensen av kärnkraftverk gör att man nu ytterligare en gång utnyttjar möjligheten att bygga ut den militariserade polisstyrka som har inrättats tidigare: först 132 man vid piketstyrkan i Stockholm och nu ytterligare 78 man. Och så 40 man som atompoliser. Vad blir nästa steg, herr justitieminister? Blir det att man också blandar in en viss del av militären i s.k. operativa insatser? Är, herr justitieminister, rikspolisstyrelsens förslag om den s.k. atompolisen utformat så att militären måste blandas in om förslaget realiseras?

Herr talman! Får jag först säga att — vilket väl alla förstår — det inte är fråga om att ha någon styrka för att övervaka medborgarna, såsom det har påståtts av Bertil Måbrink. Det är fråga om att ha en så effektiv och bra beredskap som vi kan mot eventuella terrordåd. När det gäller frågan huruvida det här förslaget innebär någon skillnad mot den piketstyrka som var aktuell tidigare och som Arne Nygren talade om vill jag påpeka att de förslag som nu föreligger från rikspolisstyrelsen delvis har andra utgångspunkter än det tidigare förslaget. Vad det nu i första hand gäller är att säkerställa en tillfredsställande beredskap vid vissa allvarliga brottsliga angrepp mot kärnkraftverk eller andra från terroristsynpunkt lika intressanta anläggningar eller verksamheter. En viktig skillnad i förhållande till det förslag som år 1975 lades fram av polisstyrelsen i Stockholm är att piketen enligt det nu föreliggande förslaget inte skall samlas till en enda enhet i polisdistriktet. Enligt 1980 års förslag behålls den nuvarande uppdelningen på vaktdistrikten 1 och 3. Huvudparten av de planerade personalförstärkningarna fördelas på de fyra övriga vaktdistrikten. Det är endast i en akut situation — vid ett angrepp på ett kärnkraftverk eller liknande — som den föreslagna speciella inbrytningsstyrkan avses träda i funktion. Vid tjänstgöring utanför Stockholm fordras rekvisition från lokal eller regional polischef i den ordning som gäller för polisförstärkning i allmänhet. Jag vill betona, herr talman, att jag nu inte vill föregripa ställningstagandet Nr 153 i det här ärendet genom något uttalande i sakfrågan innan ärendet har Tisdagen den remissbehandlats. Men så mycket kan jag säga att skillnaderna i förhållande 27 maj 1980 till det tidigare förslaget ändå är så stora att jag anser att ärendet måste kunna

Herr talman! Bertil Måbrink gjorde det en aning enkelt för sig. Han sade: Avveckla kärnkraften, så slipper vi specialstyrkorna! Jag vill säga till Bertil Måbrink att de förslag det här gäller hade väckts långt före den nu pågående debatten om kärnkraften. Skillnaden mellan det förslag som nu föreligger och tidigare förslag är att man nu föreslår en något större styrka och en tyngre beväpning för denna styrka — det är riktigt. Men det var egentligen på dessa punkter som polisutredningen en gång i tiden var särskilt skeptisk; utredningen menade att det här skulle man nog akta sig för. I förslaget ligger ju 50 nya polismanstjänster till Stockholm och en utökad polisstyrka på kärnkraftsorterna. Detta strider, som jag framhöll i mitt första inlägg, direkt mot vad vi sade i polisutredningen — att vi på alla sätt skulle försöka flytta polisverksamhet från Stockholm ut till landsorten. Enligt förslaget skulle det bli en ytterligare koncentration till Stockholm. Sedan vill jag gärna fråga justitieministern om inte ändå t.o.m. justitieministern är beredd att säga att om vi får utökade resurser hos polisen, så måste de användas i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, där vi har de verkligt stora och viktiga kraven. Att det talas om att man skulle börja transportera personal med marinens helikoptrar ut till ytterområdena — och att föreslagna åtgärder skulle kosta 5 milj.kr. — är väl ytterligare ett bevis för att det i en kärv tid skulle vara fråga om en märklig prioritering.

Herr talman! Jag skall inte polemisera mot Arne Nygren, men jag kanske kan säga att han får läsa på litet bättre. Herr justitieminister! I mitt första inlägg sade jag att vi har haft kärnkraftsaggregat under många år, och de fanns även på den tiden — under 1970-talet — när den internationella terrorismen stod på sin höjdpunkt. Det kan vi väl ändå vara överens om. Sedan kan vi dra vissa lärdomar från andra länder — Västtyskland, Frankrike och Schweiz. Hur har man där använt den s.k. atompolisstyrkan? Jo, vid enorma sammandrabbningar med demonstranter, varvid inte bara massor med människor på båda sidor skadats allvarligt utan också många dödats. Och vad är det som säger att just vi inte skulle ta efter samma modell? Vi har ju från dessa länder tagit mönstret för atompolisstyrkan. Dessutom har vi tagit exempel från dens.k. Deltapolisstyrkan i Oslo. Den har kommit till för att skydda oljeplattformarna. Vad används den gruppen tilli dag, herr justitieminister? Jo, det är den som i dag slåss mot ungdomarna 49 på ”Karl Johan” i Oslo — trots att man ursprungligen sade att den inte skulle användas på det sättet. Rikspolischefen har också i TV sagt att det är därifrån som vi har tagit exempel när det gäller den s.k. atompolisen. Till sist, herr talman! Frågan skall prövas förutsättningslöst, säger justitieministern. Innebär det att riksdagen grundligt får ta ställning till den här frågan innan specialstyrkan inrättas?
Herr talman! Arne Nygren vänder sig mot att det skulle bli en väldig koncentration av polismän till Stockholm. Jag kan möjligen hålla med honom om att drygt 200 tjänster ter sig som väldigt mycket. Men vi skall komma ihåg att så mycket behövs för att man skall kunna ha 40 man i tjänst dygnet runt; sådana är ju de arbetstidsregler som gäller. Jag vill också påpeka för båda frågeställarna att bakom förslaget står en såvitt jag vet enhällig rikspolisstyrelse, där ju företrädare för de fyra stora partierna i riksdagen ingår.

Vi skall komma ihåg att det är polisens uppgift här i landet att svara för ordning och säkerhet, och då måste polisen också ha de resurser vi kan ställa till förfogande för att den skall klara detta arbete.
Herr talman! En fråga som justitieministern inte ägnat någon uppmärksamhet i svaret är tankegångarna bakom rikspolisstyrelsens framställning om en särskild specialutrustning, nya förstärkningsvapen och precisionsvapen. Det är ändå tankegångar som helt strider mot de förslag polisutredningen presenterade. När det gäller koncentrationen av polisverksamheten till Stockholm har polisutredningen kommit med förslag om betydande utflyttning av polisverksamhet från huvudstaden. Skulle vi samtidigt med att det förslaget behandlas i riksdagen också ta ställning till frågan om att flytta ytterligare polisverksamhet hit? Jag vill gärna understryka Bertil Måbrinks fråga till justitieministern: Kommer vi verkligen att få förslaget till riksdagen innan ett avgörande skall träffas?
Herr talman! Arne Nygren har upprepat min frågeställning. Jag tror det är viktigt att justitieministern säger vad han menar när han talar om förutsättningslös prövning. Innebär det att riksdagen får möjlighet att nagelfara förslaget? Det är en sak vad man säger att piketstyrkan skall användas till, en annan Nr 153 vad som händer i verkligheten. Om inte jag har alldeles fel hade Tisdagen den rikspolisstyrelsen, när man första gången lade fram sitt förslag om 27 maj 1980 piketstyrkan, en lång lista på vad den skulle kunna användas till, t.ex. mot barnstugegrupper, mot förstamajdemonstrationer och en mängd sådana Om inrättande åtgärder. Att så blir fallet visar sig internationellt — justitieministern har inte — qv en specialstyrka kommenterat vad som hänt i Frankrike, Västtyskland och Schweiz — och det — vid Stockholmsvisar sig i Norge genom den s.k. Deltapolisgruppen. Rikspolischefen säger — polisen att det är därifrån vi tagit exemplet. Den gruppen skulle bara användas när det gällde oljeplattformarna. Den används i dag mot arbetslös ungdom i Oslo.
Herr talman! Det är riksdagen som beslutar om tilldelning av ytterligare resurser, så det är självklart att en sådan fråga alltid underställs riksdagens prövning. Arne Nygren tar upp frågan om vapen. Såvitt jag vet är det ett fåtal speciella precisionsvapen arbetsgruppen föreslår. Jag upprepar att jag inte tagit ställning isak, utan vi skall genom den pågående remissomgången se hur mycket som behövs. Men det måste väl ändå rent allmänt vara så att om vi ger polisväsendet vissa uppgifter, att svara för viss ordning och säkerhet här i landet, så skall också de som har uppgifterna ha de resurser vi kan ge dem för att klara uppdraget. Det är nödvändigt för att de skall kunna skydda och hjälpa allmänheten. Jag vill också påpeka att det här även gäller arbetarskyddsfrågor för de enskilda polismän som får de här uppgifterna. Jag vill därför upprepa det jag sagt tidigare, nämligen att frågan bör, efter remissbehandlingen, bedömas förutsättningslöst av regeringen och med inriktning på — vilket jag tror att vi alla kan vara överens om =— att vi skall kunna få till stånd ett så gott skydd som möjligt mot terrorangrepp gentemot de anläggningar vi talar om.
Herr talman! Det här är faktiskt en mycket allvarlig fråga. Det är inte bara jag som ser den på det sättet. Ett stort antal organisationer och många människor här i landet är illa berörda av förslaget om piketstyrkan. De var illa berörda redan när den första styrkan kom till. Det handlar faktiskt om demokrati och ett öppet samhälle. Det är riktigt att 40 70 eller mer än 40 20 av landets befolkning är motståndare till kärnkraft. De kommer att demonstrera och upplysa folk om kärnkraftens farlighet. Det är beklagligt att de som har regeringsmakten i det här landet bemöter det motståndet med den s.k. hårda filosofin. Det leder inte till att bevara och bygga ut demokratin. Det leder inte till det öppna samhälle som majoriteten av människorna i det här landet vill ha utan snarare till motsatsen.

Herr talman! Då riksdagen nu går att besluta med anledning av ett antal motioner om åtgärder mot Sydafrika sker det mot bakgrunden av ökad polarisering och skärpning av raskonflikten i Sydafrika. Tidningarna berättar om strejker, demonstrationer och oroligheter, i Kapstaden och på andra håll. Kravet att den sedan 17 år fängslade ANC-ledaren Nelson Mandela skall friges reses med förnyad kraft. Det jäser på nytt i Soweto. Sydafrika förefaller att gå mot en ny het sommar liknande den 1976. Samtidigt har den senaste tiden ingått rapporter om att sydafrikanska markoch flygstridskrafter överfallit Angola i raider som kostat många människoliv. Senast i förra veckan förekom en svår attack. Det finns skäl att den svenska regeringen och alla partier i den svenska riksdagen tar tillfället i akt att med kraft fördöma denna brutala aggression mot ett fredligt grannland som hävdar sitt oberoende i förhållande till Sydafrika. Herr talman! Sedan Zimbabwe blivit självständigt står Sydafrika nu helt isolerat på den afrikanska kontinenten. Det råder inte något tvivel om att den vita minoritetsregimen en dag kommer att försvinna också i Sydafrika. Det kan ta lång tid. Det kan ta mycket lång tid, men det kommer att ske av det enkla skälet att en förtryckarregim som brännmärker och förföljer människor från födelsen på grund av deras hudfärg och som förvandlar majoriteten av folket till utlänningar som behöver pass och uppehållstillstånd i sitt eget land i längden inte kan överleva. Därtill är människornas frihetslängtan för stark. Men regimen i Pretoria förstår fortfarande inte att dra de nödvändiga slutsatserna av utvecklingen. Reformer som går på djupet är främmande t.o.m. för ”duvorna” i det vita parlamentet. Längre än till att ta bort några av de mest ytliga och iögonfallande uttrycken för rasåtskillnadspolitiken tycks ingen i det härskande partiet vilja gå. Den sydafrikanska unionen har på sistone tack vare guldrushen haft lysande tider, men de ökade statsinkomsterna satsas inte på att förbättra villkoren för den svarta majoriteten utan på att rusta upp militären och ordningsmakten och sänka skatterna för de vita. Den vita minoriteten i Sydafrika förskansar sig bakom propagandan om dess eget land som en civilisationens utpost i Afrika, ett bålverk mot kommunismen. De som kämpar mot regimen i Pretoria stämplas som terrorister och Sovjetagenter. En av dem som i åratal beståtts med dessa epitet är det fria Zimbabwes ledare, Robert Mugabe. Därför måste den måttfullhet som Mugabe visat prov på alltsedan den förkrossande valsegern i februari ha verkat lika överraskande och förvirrande för en sydafrikansk publik som för den vita minoriteten i själva Zimbabwe. Dag ut och dag in hade propagandan förkunnat att en seger för Mugabe var liktydigt med skoningslös hämnd, blodbad och kaos. De kristna kyrkorna skulle komma att brännas ned, vita barn mördas och vita kvinnor våldtas av Mugabes blodtörstiga anhang. Så sade både Ian Smith och biskop Muzorewa. I stället har det, åtminstone hittills, blivit en politik präglad av vilja till försoning och fredlig återuppbyggnad. Den befarade massutvandringen av vita har uteblivit. För min del är jag övertygad om att denna återhållsamhetens politik kan komma att få en kraftigt demoraliserande verkan på apartheidpolitikens anhängare i Sydafrika, om Mugabe klarar att hålla fast vid den. Atti handling visa att det, även efter sju år av blodigt och bittert raskrig, går att med fredliga medel bygga upp ett anständigt samhälle med plats för olika raser skulle sannolikt vara det största bidrag som Zimbabwe kunde lämna till underminerandet av den vita förtryckarregimen i Sydafrika. Därmed är inte sagt att jag för ett ögonblick underskattar de svårigheter som Mugabe kan komma att möta att stå emot trycket på snabba och radikala förändringar från otåliga landsmän, som alltför länge levt under rasdiskrimineringens orättvisor. Herr talman! I den situation som nu råder är det av yttersta vikt att omvärlden ger Zimbabwe allt stöd i återuppbyggnadsarbetet och samtidigt ökar trycket på Sydafrika. Ett skärpt världsläge och dramatiska händelser i andra delar av världen får inte föranleda oss att minska vårt engagemang i Hittills har emellertid militära och ekonomiska stormaktsintressen ständigt stått i vägen för ansträngningarna att finna rättvisa lösningar på politiska problem i södra Afrika. Alla fördömer apartheidpolitiken och Sydafrikas olagliga ockupation av Namibia. Men ingenting görs. I resolution efter resolution uppmanar FN:s generalförsamling säkerhetsrådet att besluta om sanktioner mot Sydafrika. Förra året antogs t.o.m. i generalförsamlingen en resolution om sanktioner mot Sydafrika på grund av dess Namibiapolitik, med 118 röster mot 0. 118 mot 0! Men i säkerhetsrådet händer ingenting. Varje försök att skrida till handling stupar på veto eller hot om veto från samma stormakter som i generalförsamlingen skamset lägger ned sina röster i stället för att stå upp för sina intressen och sina åsikter. Vi vet alla att obotfärdiga stormakters förhinder har att göra med Sydafrikas mineraltillgångar och landets militärstrategiska betydelse för USA och västalliansen. Denna betydelse har väl tyvärr snarast ökat när USA nu är i färd med att bygga upp en gigantisk utryckningsstyrka, en Rapid Deployment Force, med uppgift bl.a. att säkra amerikanska maktpositioner i Indiska oceanen och Persiska viken. Men -— låt det vara alldeles klart! — det kommer inte att ha gagnat västvärldens långsiktiga intressen att de som hade möjligheter att förkorta lidandet för miljoner människor, i det längsta satt med armarna i kors och nöjde sig med fördömanden i ord som motsades av handlandet i sak. Priset för kortsiktiga militära och ekonomiska fördelar kan komma att visa sig högt. Ju längre de nödvändiga förändringarna i Sydafrika dröjer, desto blodigare kommer upplösningen att bli. Ju mindre västvärlden gör för att driva fram förändringarna, desto besvärligare blir våra förbindelser med Sydafrika den dag landet blir fritt.

Den praktiska effekten av dessa åtgärder är kanske inte stor, men avsikten med dem är ju också främst att de skall verka opinionsbildande. De utgör ett besked till de svarta i Sydafrika och Namibia att omvärlden inte har glömt dem och att det även bland rika länder på avlägsna kontinenter finns några som är beredda att i handling visa sin solidaritet. Självfallet är det vår strävan att nationella åtgärder så snart som möjligt skall ersättas med internationella sanktioner, som kan få en helt annan praktisk betydelse. Men för dagen är bara nationella åtgärder en politisk möjlighet. Förra året införde Sverige en lag med förbud mot investeringar i Sydafrika. Det skedde på socialdemokratiskt initiativ, sedan de svenska företagen under lång tid hade nonchalerat rekommendationer, som utfärdats av tre svenska regeringar efter varandra, att företagen borde trappa ner sina investeringar i Sydafrika. Lagen är så färsk — den trädde i kraft den 1 juli förra året — att vi ännu inte vet om den har haft den avsedda effekten att stoppa de svenska företagens expansion på den sydafrikanska marknaden. Det invändes redan när lagen kom till att den var svårtolkad och öppnade stora kryphål. Om jag minns rätt erkändes dessa tekniska brister också av lagens tillskyndare — i varje fall gjorde jag det. Men som jag såg det fanns det å andra sidan goda kontrollmöjligheter, eftersom företagen ålades att öppet, inför offentligheten redovisa hur deras verksamhet i Sydafrika utvecklade sig i fråga om omsättning, vinst, antal anställda osv. Givetvis måste vi noga följa utvecklingen, och om det visar sig att företagen kringgår lagen får väl statsmakterna besluta om de skärpningar som kan behövas. Jag tror emellertid att det var klokt att inte genast slå till med ett drastiskt, undantagslöst förbud, som kunnat få stora skadeverkningar för enskilda företag utan att nämnvärt öka lagens politiska betydelse. Frågan om behovet av en eventuell skärpning av investeringsförbudet får vi återkomma till när vi har fått den redovisning för utfallet av lagen som regeringen enligt förarbetena är skyldig att årligen ge riksdagen. Den fråga vi nu står inför är en annan. Den gäller om vi bör gå vidare med ytterligare ensidiga svenska isoleringsåtgärder mot Sydafrika i den mån sådana åtgärder är förenliga med vårt lands internationella åtaganden i GATT och i andra sammanhang. Grundtanken i den socialdemokratiska partimotionen i detta ärende är att Sverige även genom ensidiga svenska åtgärder bör bidra till att successivt öka trycket på Sydafrika. Därför föreslår vi nu sådana ting som att regeringen skall undersöka möjligheterna att komplettera investeringsförbudet med ett förbud mot teknologiöverföring från Sverige till Sydafrika och att regeringen skall ta initiativ till överläggningar med regeringarna i Danmark och Norge i syfte att lägga ned SAS flyglinje för persontrafik till Sydafrika. Det är glädjande att utskottet i själva principfrågan följer den socialdemokratiska partimotionen. Utskottet säger klart och tydligt ifrån, att det finns ”anledning för Sverige att pröva möjligheterna att gå vidare med åtgärder mot Sydafrika, också på det bilaterala området”. Man accepterar också tanken på en inventering som skall kunna ”ge en bild av möjligheterna för åtgärder som skulle kunna komplettera investeringsförbudet, bl.a. vad avser tekniska samarbetsavtal, patent och licenser”. Därmed får väl vårt yrkande såvitt gäller teknologiöverföringen i sak anses tillgodosett. Däremot är utskottsmajoriteten inte med på noterna när det gäller förslaget beträffande SAS persontrafik på Sydafrika. Utskottsmajoritetens ställningstagande på den punkten är lika kategoriskt som svårförenligt med dess egen principinställning när det gäller ensidiga svenska åtgärder i övrigt. Utskottsmajoriteten säger: ”En isolerad aktion skulle ha obetydlig eller ingen verkan på Sydafrika och dess apartheidpolitik och sannolikt endast medföra att andra länders flygbolag övertog den trafik SAS nu upprätthåller —— =." Förlåt, men skulle inte exakt samma motivering kunna användas mot det investeringsförbud som ni själva — eller åtminstone flertalet av er borgerliga häri kammaren — godtar? Vem har någonsin föreställt sig att Sydafrika skulle ändra sin apartheidpolitik enbart på grund av att den svenska riksdagen tvingar de svenska företagen i Sydafrika att dra ner sina investeringar? Och finns inte just den risken att andra länders företag tar över de marknadsandelar i Sydafrika som svenska företag till äventyrs kan komma att förlora på grund av investeringsförbudet? Man frestas att fråga: Är ni eller är ni inte för det investeringsförbud som flertalet av er varit med om att rösta igenom här i riksdagen? Skall man över huvud taget försvara ensidiga svenska sanktioner mot Sydafrika får man väl försöka se dem i ett större perspektiv och lägga mer vikt vid opinionsbildande och andra liknande politiska effekter än ni tycks villiga att göra när det gäller SAS persontrafik på Sydafrika. Förmodligen skulle det vara en förlust för SAS att behöva dra in persontrafiken på Johannesburg. Men samtidigt är det knappast tilltalande att ett av de skandinaviska regeringarna ägt flygbolag uppmuntrar turism på Sydafrika, lockar människorna till safari och bad i ett land vars turistnäring lever högt på den rasdiskriminering som är ryggraden i Sydafrikas samhällssystem. Att motarbeta den turismen borde vara en naturlig uppgift för dem som vill isolera Sydafrika, och det är dessutom en åtgärd som skulle uppmärksammas och i sin mån kunna få en opinionsbildande verkan. Den borgerliga argumenteringen är så egendomlig och motsägelsefull på den här punkten att jag måste fråga mina borgerliga kolleger i utrikesutskottet vad de menar — dvs. en aver, Allan Hernelius, kan jag utesluta ur den frågesporten. Hans ställning är klar.

Skälet till att moderaterna föredragit det särskilda yttrandets form framför reservationens är uppenbarligen att de velat slippa att i en omröstning här i kammaren manifestera borgerlig oenighet i en viktig utrikespolitisk fråga. Men mot bakgrunden inte minst av detta moderatyttrande måste jag fråga folkpartisterna och centerpartisterna i utskottet: Menar ni allvar med ert uttalande att ni är för ytterligare ensidiga svenska sanktionsåtgärder mot Sydafrika? Eller är det bara en läpparnas bekännelse, en politik med praktiska förhinder så snart principen skall omsättas i konkreta beslut? Är ni förhindrade att förverkliga den politik som ni i och för sig bejakar, därför att ni sitter fast i trepartiregerandets garn och ytterst måste böja er för moderata veton? Herr talman! Det är litet trist att behöva dra fram partiskillnader i ett ärende som detta. I och för sig är det ju glädjande att vi är ense om åtskilligt i riksdagen när det gäller Sydafrikapolitiken. Vi är ense om att stödja en internationell strategi som går ut på att isolera Sydafrika för att den vägen tvinga fram förändringar i apartheidpolitiken. Vi är ense om att Sverige bör spela en aktiv roll i FN för att försöka få till stånd internationella sanktioner mot Sydafrika. Det hade varit bra om vi också hade varit ense om att Sverige — när säkerhetsrådet nu är lamslaget av stormaktsveto — bör vidta ensidiga sanktioner mot Sydafrika på olika områden. Det hade varit bra om vi hade varit ense om att Sydafrika är ett så motbjudande särfall att ett undantag är motiverat när det gäller den allmänna svenska inställningen till sanktioner. Den inställningen är ju som bekant att vi vanligen ställer upp bara när säkerhetsrådet så begär. Men här är det alltså enligt mångas mening fråga om ett så motbjudande särfall att ett undantag är motiverat, inte bara när det gäller en lag om investeringsförbud utan också beträffande andra ensidiga svenska åtgärder som kan vara förenliga med våra internationella åtaganden. Men tyvärr sträcker sig inte enigheten så långt. Och tyvärr är tydligen den majoritet som finns i den svenska riksdagen i denna fråga f. n. blockerad av att moderaterna sitter med i regeringen. Det är att beklaga. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till utrikesutskottets betänkande om åtgärder mot Sydafrika.

Herr talman! Rasistregimen i Sydafrika trängs alltmer tillbaka. Det har varit en glädjande utveckling under 1970-talets sista år. Regimer som de portugisiska kolonialmakterna i Mogambique och Angola har fått ge vika för folkligt stödda och fotade regimer. Allra senast har Zimbabwe efter många år av hårda strider kunnat proklamera sig som en fri stat. Bakom alla dessa strider under 1970-talet, hela tiden uppbackande reaktionens och rasismens krafter i södra Afrika, har makthavarna i Sydafrika legat. Nu isoleras de alltmer, men fortfarande upprätthåller de inom det egna landet ett hårt förtryck. De upprätthåller kontrollen över Namibia, trots upprepade resolutioner från FN om att de skall godkänna landets självständighet. De struntar helt och hållet i sådana yttranden från internationella fora och driver sin egen politik så länge de kan. De släpper inte en tum av sin rasistpolitik utan att de blir tvingade till det med våld. De har försökt, som vi alla känner till, att legalisera sin statsbildning. De har försökt att framställa sig som demokratiska, med hjälp av olika skenbara åtgärder. Men vi känner deras rätta ansikte och vet vad de står för. Jag tycker det var glädjande att höra Carl Lidboms anförande, som var ett klart ställningstagande för befrielsekampen i södra Afrika och en brännmärkning av de krafter som sätter sig emot alla internationella överenskommelser och resolutioner. Vi har i vänsterpartiet kommunisterna i många år hävdat att det måste vidtas åtgärder mot Sydafrika för att tvinga makthavarna att släppa sin oresonliga och hårda politik. Länge var vi ensamma om att driva det kravet. Slutligen fick vi förra året en lag om förbud mot investeringar. Den var genomskinlig på många sätt. Det fanns många undantagsbestämmelser. Det fanns rika möjligheter att kringgå lagen för de svenska företagen så att de fortsättningsvis kunde bedriva och även bygga ut sin verksamhet i Men lagen var trots allt ett framsteg. Den hade också, som berörts i samband med diskussionen om lagen, stor politisk och internationell betydelse. Den visade nämligen att ett enskilt land som Sverige verkligen kan ta ett sådant initiativ. Detta stred mot vad som tidigare hade hävdats i många debatter i denna kammare. Men som man kunde förutse hade lagen alltså många brister. Vi vet att företag, t.ex. Alfa-Laval, har fått dispenser för att bygga ut och göra nyinvesteringar i Sydafrika och att företaget har ökat sin produktionskapacitet. Vi vet också att fler ansökningar av liknande slag är på väg. Vi har därför från vpk hävdat att det måste bli en betydande skärpning, och vi har i motion 1135 lagt fram ett förslag till ny lag som är betydligt strängare och mera långtgående än den nuvarande lagen. Men vår motion berör inte bara företag utan över huvud taget de mellanfolkliga förbindelserna, där Sverige måste ta ytterligare initiativ. Vi kräver förbud mot utbyte av teknologi, överförande av licenser, utbyte på det kulturella området och på många andra områden där nu normala mellanstatliga förbindelser finns. Det finns ingen anledning för Sverige att upprätthålla sådana normala mellanstatliga förbindelser med en rasistregim som den i Sydafrika. Det är detta vi har velat peka på i vår motion. En annan viktig fråga i sammanhanget är det internationella vapenembargot mot Sydafrika. Vi vet att FN:s embargo under många år konsekvent har kringgåtts av framför allt västmakterna med Frankrike och Storbritannien i spetsen. Det har skett i uppenbar strid mot deras uppslutning bakom beslutet om vapenembargot. Vapen från dessa makter och även från andra stater har kommit in i Sydafrika. Landet har fått tillgång till teknik och kunnat bygga ut sin armé och krigsmakt med hjälp av just dessa västmakter. Tyvärr har även Sverige och svenska företag dragits in i denna hantering. Man bör därför naturligtvis vidga begreppet till krigsmateriel och inte bara tala om vapenmateriel. Vi vet att företag som SKF knyts upp av sydafrikanska lagar enligt vilka de är skyldiga att leverera till den sydafrikanska armén, att hålla i gång produktionen av en sådan livsviktig krigsmaterielvara som just kullager. Så länge SKF har kvar sin verksamhet i Sydafrika kommer den sydafrikanska krigsmakten att kunna profitera på det tekniska kunnandet hos detta stora svenska företag med internationell verksamhet. Vi vet också att svenska vapen via tredjepartsöverenskommelser sipprar in i Sydafrika. Vi kommer ganska snart att ha en ny debatt om vapenexporten i riksdagen, och då får vi ta upp dessa frågor igen. Det är alldeles klart att exempelvis Boforskanoner kommer in i Sydafrika via just licenser eller tredjehandsöverföringar av sådana vapen och sådan materiel. Vi får dessutom via internationella kontakter ständigt rapporter om att sydafrikanska vapen och rådgivare dyker upp på de mest oväntade ställen i världen — och alltid som stöd till reaktionära regimer som befinner sig i strid med progressiva rörelser eller befrielserörelser av olika slag. Vi vet t.ex. att sydafrikanska vapen i stor mängd har dykt upp i Västra Sahara, där Marocko har fått köpa vapen från Sydafrika och har använt dem mot Polisario. Vi vet att sydafrikanska vapen och rådgivare finns i Guatemala i Mellanamerika. Sydafrika utnyttjar alltså västmakternas kringgående av vapenembargot till att i sin tur exportera vapen och militär teknik och skicka militära rådgivare för att stötta reaktionära regimer och stater på olika platser i hela världen. Detta är något som vi bör uppmärksamma mer än vad vi tidigare har gjort. Vi har också i vår motion tagit upp frågan om spridning av kärnvapenteknik via den s.k. fredliga användningen av kärnkraft. Sydafrika är ett av de länder i världen som anses fullt kapabelt att bygga upp — i den mån man inte redan har gjort det — ett eget atomvapen. Landet har fått en mycket värdefull hjälp till detta av stater som Västtyskland och Frankrike, som har hjälpt det att bygga upp ett kärnprogram vilket har möjliggjort för Sydafrika att kunna utveckla denna vapenteknik. Vi har också sett hur det i svenska tidningar har dykt upp värvningsannonser, där man försöker värva svenska kärnkraftstekniker till Sydafrika. Utskottet tar upp detta i sin skrivning och håller med om att det är ett obehagligt faktum, men man anser att det inte finns några möjligheter att aktivt och konkret göra någonting åt saken. Vi anser att utskottet inte så lätt borde ha släppt den frågan ifrån sig. Det finns ingen anledning för Sverige att tillåta annonsering efter tekniker som skall arbeta i rasistregimens kärnkraftslaboratorier eller med kärnkraftsutveckling i Sydafrika. Det hjälper den att bygga upp sin vapenteknik, och vi borde inte ställa upp på sådana affärer. Man kan jämföra med vad som hände under Angolas befrielsekrig, då Sydafrika, som vi alla vet, deltog aktivt för att söka krossa befrielsen av Angola. Även då förekom det värvningspropåer i Sverige för militär personal om att slåss på den sydafrikanska sidan mot befrielserörelsen i Angola. Det är i princip ingen skillnad mellan den värvningen och den värvning av civila tekniker som nu bedrivs, eftersom syftet blir detsamma, nämligen att förstärka Sydafrikas militära potential och dess krigsmakt. Det är mot denna bakgrund vi i vår motion har framfört kravet på att Sverige borde verka för en uteslutning av Sydafrika ur det internationella atomenergiorganet. Det finns krav på det från en konferens i London i fjol, där ett flertal antiapartheidorganisationer från hela världen deltog och ställde upp bakom detta krav. Det är ingenting som hindrar att Sverige också i detta fall fattar ett ensidigt bilateralt beslut och går först — liksom vi har gjort när det gäller lagen om förbud mot investeringar. Det skulle väcka uppmärksamhet, det skulle väcka opinion och det skulle vara ett mycket viktigt beslut. Ingen skulle kunna lasta Sverige för något brott mot internationella avtal om vi kämpar för att utesluta en regim som Sydafrika ur ett sådant internationellt organ. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk:s motion 1135.

Herr talman! Sverige vidtog förra året en uppmärksammad åtgärd riktad mot Sydafrikas raspolitik. Riksdagen antog då en lag som förbjuder svenska företag att investera i Sydafrika. Redan år 1976 hade Sverige i FN tagit initiativ till ett resolutionsförslag i säkerhetsrådet med syfte att hindra investeringar i Sydafrika. Förslag antogs med stor majoritet av generalförsamlingen och har därefter upprepats, men man har hittills inte kunnat nå ett positivt beslut i säkerhetsrådet om förbud mot utländska investeringar i Sydafrika. Den svenska riksdagen fattade sitt beslut om förbud mot investeringar i Sydafrika utan att invänta ett säkerhetsrådsbeslut, just på grund av den speciella situation som skapats genom rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika. Detta innebär inte att Sverige har övergivit sin grundsyn att sanktioner förutsätter en FN-resolution som bas. Fjolårets beslut i riksdagen är ett av särskilda omständigheter betingat undantag från Sveriges huvudlinje i fråga om internationella sanktioner. Det finns anledning att redan nu se hur investeringsförbudet fungerat och om det svarat mot sitt syfte. Regeringen bör därför göra en genomgång av hittillsvarande erfarenheter av hur lagen fungerat, bl.a. i syfte att konstatera eventuella luckor i bestämmelserna. Utrikesutskottet gör i det här betänkandet i punkt 1 en hemställan till regeringen att så skall ske med anledning av motionsyrkanden. Denna genomgång av hur investeringsförbudet har fungerat kan i sin tur utnyttjas för att belysa vilka ytterligare åtgärder av liknande slag som kan komplettera investeringsförbudet och bidra till att göra detta mera verkningsfullt. I detta sammanhang behandlar utskottet ett socialdemokratiskt motionsförslag som avser förbud mot teknologiöverföring från Sverige till Sydafrika. Utskottet konstaterar att teknologiöverföringen berör ett brett spektrum av tjänster, rättigheter och kunskaper och att en inventering av detta vida område bör kunna ge en bild av möjligheterna för åtgärder som skulle kunna komplettera investeringsförbudet, t.ex. i fråga om tekniska samarbetsavtal, patent och licenser. Det är självklart att en sådan genomgång också måste beakta de förpliktelser som Sverige har genom olika internationella avtal och överenskommelser. Utrikesutskottet har alltså uttalat sig för att regeringen skall söka gå vidare med bilaterala åtgärder som kompletterar lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika, i syfte att isolera den sydafrikanska regimen. Detta uttalande har skett i relativt stor enighet. Endast moderaterna har skilt ut sig i ett särskilt yttrande, där man upprepar fjolårets kritik mot investeringsförbudet. I det sammanhanget vill jag med anledning av Carl Lidboms fråga säga att vi självfallet uppfattar den enighet som föreligger som värdefull och förpliktande och att vi står för den inriktning i fråga om politiken mot Sydafrika som detta betänkande från utskottet ger uttryck för. På en punkt har vi dock inte kunnat nå full enighet. Det gäller yrkandet i den socialdemokratiska motionen om nedläggning av SAS flygningar på Sydafrika. Ett beslut i enlighet med motionsyrkandet kräver ett gemensamt agerande från Danmark, Norge och Sverige, och det finns f.n. inga förutsättningar för det. Den socialdemokratiska reservationen med krav på överläggningar i syfte att åstadkomma beslut om nedläggning av SAS flyglinje till Sydafrika blir ju mot den här bakgrunden ett slag i luften. Utskottet instämmer också i den bedömning som utrikesministern gjorde så sent som i november förra året, att en isolerad aktion på det här området skulle ha mycket liten betydelse för Sydafrikas rasåtskillnadspolitik. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 1135 fört fram ett antal yrkanden som knyter an till Sveriges politik i förhållande till Sydafrika. Några av dessa är redan besvarade med vad jag här har anfört, och jag skulle vilja kommentera några av de övriga i all korthet. Vår politik när det gäller Sydafrika måste bli en avvägning mellan hänsynstagande till vårt deltagande i det internationella samarbetet å ena sidan och vår rätt att ta egna initiativ och besluta om egna åtgärder å den andra. Vi har från svensk sida i olika sammanhang i internationella organ verkat för en isolering av Sydafrika. Dessa ansträngningar från svensk sida har inte i alla avseenden lett till resultat. När det gäller en fullständig handelsbojkott mot Sydafrika menar vi att en sådan kräver en FN-resolution. Sverige bör därför självfallet fortsätta sina ansträngningar att i FN få till stånd resolutioner som innebär förbud mot t.ex. investeringar och annan kapitalöverföring till Sydafrika.

Den bestämmelsen bör enligt utskottets mening också kunna tolkas så att export till tredje land av licenser, patent och rättigheter som senare kan komma Sydafrikas vapenindustri till godo är förbjuden. När det sedan gäller vpk-yrkandet om förbud mot sydafrikansk annonsering och sydafrikansk rekrytering av personal i Sverige är läget mer komplicerat.

Det är mot denna bakgrund som utskottet har avstyrkt vpk-yrkandet. När det gäller vpk:s yrkande om att all svensk diplomatisk personal i Sydafrika skall rekryteras med hänsyn till kravet på att den skall följa svensk politik i fråga om isolering av den sydafrikanska regimen kräver det väl ingen annan kommentar än att regeringens och UD:s personalpolitik på den punkten inte behöver ifrågasättas. När det slutligen gäller några vpk-yrkanden som knyter an till Rhodesia har ju händelseutvecklingen där, som lett fram till bildandet av staten Zimbabwe, ändrat förutsättningarna för yrkandena. Jag vill gärna stryka under att Zimbabwes självständighet efter demokratiska val hör till det mest glädjande och löftesbringande som hänt i internationell politik under senare tid. Utvecklingen där kommer att följas uppmärksamt av såväl den vita minoriteten som av den svarta majoriteten i Sydafrika och Namibia. För de svarta kan befrielsekampen i Zimbabwe tjäna som en källa till inspiration och kraftsamling. Kontrasten är ju också slående mellan den faktiska försoningen mellan svart och vit i Zimbabwe å ena sidan och konfrontationsstämningen i Sydafrika å den andra. Zimbabwes betydelse för Namibia och Sydafrika ger vårt stöd till Zimbabwe och samarbete med Zimbabwe en särskild dimension. Det bör vara en internationell angelägenhet att medverka i premiärminister Mugabes ansträngningar att skapa ett starkt och attraktivt samhälle i Sydafrikas omedelbara närhet. Vi vet alla att den nya staten står inför många och svåra problem. Självfallet är detta sådana problem som det nya landet och den nya regeringen själva har att ta sig an, men omvärlden måste vara lyhörd för Zimbabwes önskemål om bistånd och samarbete. Sverige har en betydande politisk goodwill bland de nya ledarna i Zimbabwe. Vi bör ta fasta på detta och försöka bygga upp ett nära och omfattande samarbete med Zimbabwe. Sverige har nyligen upprättat en ambassad i Salisbury, vi har lämnat 20 milj.kr. i omedelbart bistånd och vi planerar att inleda ett mera omfattande biståndsarbete med Zimbabwe redan nästa budgetår. En svensk handelsoch industridelegation återvände i förra veckan från Salisbury. Nära förbindelser existerar mellan partier, organisationer och kyrkor i Sverige och Zimbabwe. Jag tror att vårt stöd till och vårt samarbete med Zimbabwe är det kanske största bidrag vi kan ge till uppbyggnaden av ett starkt, fritt och majoritetsstyrt Sydafrika. Att Afrikas frontstater, och då främst Zimbabwe, är starka samhällen, byggda på rättvisa och jämlikhet, kan ha grundläggande betydelse när det gäller ansträngningarna att äntligen få till stånd de förändringar i Sydafrika som vi så länge har väntat på. Herr talman! Vår politik mot Sydafrika är ett uttryck för vår tro på alla människors likaberättigande och värdighet. Rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika står i strid med de grundläggande mänskliga rättigheter som vi på liberalt håll alltid aktivt har velat säkerställa och slå vakt om. Som utrikesminister Ullsten nyligen påpekat kräver detta att de demokratiska staterna utövar ett starkt och oavbrutet tryck av politisk, diplomatisk, moralisk och ekonomisk natur på regimen i Sydafrika. Samtidigt bör vi ge stöd åt de krafter inom Sydafrika som arbetar för en positiv förändring av apartheidpolitiken. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall på samtliga punkter till hemställan i utskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Björn Molin refererade ur utskottsbetänkandet några ord om att majoriteten i utskottet vill pröva möjligheten att gå vidare med ensidiga svenska sanktionsåtgärder för att ytterligare isolera Sydafrika. Han sade: Detta uppfattar vi som förpliktande. Det var utmärkt, men tyvärr är det på den punkten som jag har några tvivel, som Björn Molin inte riktigt skingrade åt mig. Till att börja med är det ett ofrånkomligt faktum att ett av de tre borgerliga partierna ingalunda uppfattar detta som förpliktande utan säger blankt nej till några ytterligare svenska ensidiga sanktionsåtgärder, nämligen moderaterna. Detta säger de i sitt särskilda yttrande, som i realiteten är en reservation. Det betyder att vi i dag har en regering där ett av koalitionspartierna säger nej till en princip som Björn Molin här försöker ge ytterligare emfas. Men det är inte bara regeringen som är blockerad utan också, såvitt jag kan se, riksdagen. När vi från socialdemokratiskt håll försöker konkretisera det hela och framföra förslag till initiativ som man kan ta för att få en ytterligare svensk sanktionsåtgärd till stånd, och då tar upp SAS-politiken, tillbakavisar ni detta yrkande. Och ni gör det med en motivering som egentligen drabbar allt vad ensidiga åtgärder heter. Ni säger i utskottsmajoritetens betänkande att en isolerad aktion skulle ha obetydlig eller ingen verkan på Sydafrika och dess apartheidpolitik och bara skulle medföra att andra länders företag tog över den trafik som SAS nu upprätthåller — och precis samma typ av motivering kan ju anföras mot vad som helst i den vägen. Precis samma typ av motivering kan anföras mot förbud mot svenska investeringar i Sydafrika. Naturligtvis är de svenska företagen i Sydafrika inte av den betydelsen att ens en total avlysning av denna svenska verksamhet skulle ändra apartheidpolitiken ett smack. Betydelsen ligger på ett annat plan. Om man lyckas få fram nya förbud mot patentupplåtelser eller samarbetsavtal av teknisk eller ekonomisk natur, kan detta drabbas av precis samma invändning: en isolerad svensk aktion kommer naturligtvis inte att förmå Sydafrika att ändra sin apartheidpolitik. Och naturligtvis är man i den situationen att andra länders företag kan gå in om Sverige avstår från att göra det. Ni har alltså hamnat i en hopplös motsägelse, och det är djupt beklagligt. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att det saknar trovärdighet när Björn Molin också påstår att Sverige inte är ensamt i detta fall, att också de norska och danska regeringarna finns med i bilden och att det saknas förutsättningar att få till stånd en nedläggning av flygtrafiken. Ja, inte finns det förutsättningar att få igenom den om den svenska regeringen agerar utifrån den motivering som Björn Molin anger. Tror man inte på det själv lär man väl inte kunna övertyga andra om att det är bra att lägga ned flygtrafiken på Johannesburg. Och tyvärr säger Björn Molin och hans kolleger att man inte tror att det ligger något värde i att lägga ner den flyglinjen.

Herr talman! Jag kan gärna hålla med Björn Molin när han säger att det måste göras avvägningar när det gäller ensidiga aktioner från Sveriges sida mot andra länder. Vi har från vpk drivit två sådana här fall. Det ena fallet är Sydafrika, som vi debatterar nu, där vi har fått ett förbud mot investering ensidigt från Sverige. Det var ett framsteg. Det andra fallet är Chile, som vi inte debatterar i dag. Jag efterlyser, liksom Carl Lidbom, logiken här.

Låt oss ta de fall som Björn Molin nämnde när det gäller exempelvis krigsmaterielindustrin. Det hänger ihop med förbudet mot investeringar. Då måste vi hålla oss till det vida begreppet krigsmateriel, icke vapenmateriel. Därmed kommer vi direkt in på nästan alla de stora svenska företagens verksamhet i Sydafrika. Det kan gälla L M Ericssons verksamhet. som är oerhört viktig när det gäller kommunikationer m.m. för t.ex. en armé. Det kan gälla SKF:s verksamhet, som jag nämnde tidigare och som är oerhört viktig för all slags krigsmaterielproduktion — fordon av olika slag, viktiga fordon, stridsfordon osv. Den andra sidan är värvningen av personal. I det här fallet var värvningen av kärnkraftsteknisk personal uppenbar. Det kan vara annan viktig tekniskt kunnig personal som värvas här i Sverige och som Sydafrika kan använda för att stärka sitt grepp över den svarta befolkningen och upprätthålla sitt rasistiska välde i landet. Självfallet måste man kunna gå vidare och vidta nya åtgärder, när vi dessutom vet — det har erkänts av många, jag tror även av närstående till Björn Molin — att lagen är begränsad och har en mycket begränsad effekt på grund av att det finns så många dispensmöjligheter m.m. Det krävs alltså nya, hårdare och bättre tag i detta fall.

Herr talman! Låt mig först upprepa att Sveriges politik när det gäller Sydafrika måste bli en avvägning mellan å ena sidan det faktum att vi deltar i ett internationellt samarbete som redan innehåller olika regler för vårt handlande, och å den andra vår rätt att inte minst på moraliska grunder vidta åtgärder mot den rasistregim som finns i Sydafrika. Det är utgångspunkten. Riksdagen har förra året beslutat om en lag om förbud mot investeringar. Det är möjligt att den lagen innehåller luckor. Av det skälet vill utskottsmajoriteten nu att regeringen skall se på hur denna lag har fungerat i praktiken. Vi säger också att Sverige bör vara berett att gå vidare med åtgärder som är av den arten att de bidrar till att lagen verkligen uppfyller sitt syfte. Därför har vi bl.a. tagit upp frågan om teknologiöverföringar. På det området behöver man tämligen grundligt utreda hur ett förbud mot överföring av t.ex. patent och licenser skall se ut och hur det skulle slå. Jag tycker alltså att det inte finns någon motsättning mellan de borgerliga partierna på den punkten. Färdriktningen är klar. När det sedan gäller vapenexport, som Oswald Söderqvist tar upp. är sådan export från svensk sida självfallet förbjuden. Men de bestämmelser som finns måste tolkas så att.också vapenexport via tredje land till Sydafrika i Får jag sedan bara säga att det kanske är litet synd att Carl Lidbom väljer att hänga upp dagens diskussion i så hög grad på frågan om SAS flyglinje till Johannesburg. Jag uppfattar inte det som en särskilt stor del av denna problematik. Utskottets ställningstagande i frågan om SAS flyglinje bygger inte alls på omsorg om turism eller något sådant utan enbart på det enkla faktum att det nu saknas förutsättningar för ett gemensamt nordiskt agerande. Därmed blir ett uttalande av det slag som de socialdemokratiska reservanterna vill ha faktiskt bara ett slag i luften.

Herr talman! Skälet till att jag, som Björn Molin säger, hänger upp så mycket på frågan om SAS flyglinje till Johannesburg är att det för mig är ett test på om viljan är någonting värd eller om det från er sida bara handlar om en läpparnas bekännelse — en politik som alltid stoppas av praktiska förhinder när den kommer till den konkreta verkligheten, därför att ni är blockerade av moderaterna, om inte annat. Jag kunde börja med att fråga: Om ni nu tycker att det här med SAS inte är någon särskilt viktig fråga, har ni då något annat exempel på en konkret ensidig sanktionsåtgärd, som man relativt snabbt kunde sätta i verket och som är förenlig med Sveriges internationella åtaganden. Jag känner inte till något sådant exempel, men det vore värdefullt om det kom fram här i dag. Som jag ser det är detta det enda exemplet på snabbt verkande åtgärder som man skulle kunna sätta in. Då faller Björn Molin tillbaka på att det inte finns några förutsättningar för att få igenom en sådan nedläggning, eftersom vare sig den danska eller den norska regeringen vill det. Den saken har diskuterats med de regeringarna förut. Förlåt mig, men det vi begär är att ni skall ta upp överläggningar med den danska regeringen och den norska regeringen och driva de överläggningarna med sikte på att få en nedläggning till stånd samt försöka visa de andra regeringarna det vettiga i denna åtgärd. Men det är litet svårt, eftersom ni har en annan motivering också. Ni tycker dels att det här är betydelselöst, dels att man inte kan göra så här därför att en isolerad svensk åtgärd inte skulle få någon betydelse för apartheidpolitiken. Och för resten skulle andra länders företag tjäna på om Sverige drog sig tillbaka. Men begriper ni inte att detta är en motivering som raserar hela er principinställning? Stryk omedelbart ett streck över detta ovanligt dumma uttalande av utrikesministern i SAS-frågan som ni tyvärr citerat med instämmande i utskottsbetänkandet, ta avstånd från det och låt oss starta på nytt! Då kanske vi får någon ordning på det här. Till sist: Björn Molin säger att det kanske finns luckor i lagen om investeringsförbud, som han nu är glad för att vi antog förra året och som vi båda var ense om då. Han antyder att det ur den synpunkten är värdefullt med översyn och komplettering av lagen med nya regler som bl.a. kan ha att göra med teknologiöverföring. Låt oss inte försöka slå blå dunster i ögonen på publiken! Vi kommer aldrig att på detta område få fram en perfekt, lättolkad och lättillämpad lag. Men däremot kan det ju vända att vi kan få ett opinionstryck på svenska företag via bestämmelser, som också finns med här, om offentlig redovisning av hur det går med verksamheten. Jag tror det blir obehagligt för svenska företag om de om något år får skylta med att ha expanderat i Sydafrika trots denna lagstiftning och den svenska riksdagens inställning. Jag tror att däri ligger den egentliga styrkan. Men låt oss inte tro att vi har att göra med ett tekniskt ofullkomligt instrument, som vi kan tekniskt göra perfekt så småningom. Det är icke ovanligt att icke-jurister har en övertro på juridik: jag tycker att det här är ett paradexempel på det.

Herr talman! Krigsmaterielexport; teknologiöverföring och annat som är nära anknutet till förbudet om investeringar är förbjudna saker, säger Björn Molin. Det finns svenska lagar som anknyter till det internationella embargot mot Sydafrika. Ja visst, de gäller för svenska företag. Men det hjälper ju inte. De företag jag nämnde förut — typ SKF och L M Ericsson — är genom sina dotterbolags verksamhet i Sydafrika inknutna i systemet. Det stiftades i Sydafrika för ungefär ett år sedan nya lagar, som ålade de företag i Sydafrika som hade en produktion som var livsviktig för just krigsmakten att upprätthålla och bedriva sådan produktion i händelse av orostider, beredskapstider eller liknande, och i detta är de svenska företagen där indragna. Vi vet vilken oerhörd betydelse SKF har för vår egen krigsmaterielindustri. Genom SKF:s verksamhet i Sydafrika utnyttjar alltså Sydafrika svensk högt utvecklad teknik för att kunna bygga ut sin krigsmaterielproduktion. Det är ju det man på något sätt måste ingripa mot — man kan inte bara hänvisa till att det finns lagar. Dessa lagar kringgås ju på det sätt jag nämnt. Likadant är det med den reella vapenexporten via tredje land. Det finns Boforskanoner i Sydafrika. De sipprar in där varje år. Man kan då inte bara med hänvisning till det internationella embargot säga att det finns lagar. De luckor som finns i lagen — även Björn Molin säger att det finns sådana luckor — måste man försöka täppa till, även om vi naturligtvis, som Carl Lidbom säger, aldrig någonsin kan få en perfekt lagstiftning. Men man kan ju ändå försöka förbättra den när det finns så uppenbara brister som i det här fallet. Det är det vi efterlyser.
Herr talman! Ingen har väl hävdat att lagen om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika skulle vara ett avgörande instrument för att få ett slut på rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika. Det är självklart för alla deltagarna i den här debatten att dels arbetet i internationella fora — främst FN —, dels en kontinuerlig opinionsbildning är förstahandsinstrumenten. Men det var inte något argument mot att vi förra året antog den här lagen om investeringsförbud, och det är naturligtvis inte heller ett argument mot att man nu i varje fall undersöker möjligheterna att komplettera lagen med andra bestämmelser. Jag vill understryka att man i den socialdemokratiska motionen också talar om möjligheten att gå vidare, t.ex. med ett förbud mot teknologiöverföring. Här finns väl alltså inte så stora skillnader. Jag tror att det kan finnas anledning att stryka under vad som förenar oss, nämligen att vi självfallet måste fortsätta i första hand med arbetet i FN-systemet och med en internationell opinionsbildning, som i längden gör det omöjligt för de västliga länderna att ytterligare investera i ett samhälle som driver en så omänsklig rasåtskillnadspolitik som Sydafrika.

Herr talman! Dagens debatt är den tredje stora — utöver de sedvanliga utrikesdebatterna — på fyra år som i Sveriges riksdag ägnats våra relationer till Sydafrika. Detta kunde kanske föranleda någon att tro att de sydafrikanska frågorna står i förgrunden för vår säkerhetspolitik. Så är naturligtvis inte fallet. Det finns många andra oroshärdar i världen som kan sätta freden i fara, framkalla krig, som kan bli till storkrig. Sydafrika är ett av dessa områden, vid sidan av Mellersta Östern, där problemen fortfarande i stort sett är olösta, vid sidan av Sydostasien, där de vietnamesiska grymheterna i Kampuchea fortsätter, och vid sidan av en del sydamerikanska länder, där frihetskampen tagit sig nya former. Men det för oss allt överskuggande är motsättningen mellan supermakterna, som ömsom serverar varandra kalla och varma omslag under ständigt pågående kapprustning och under ständig utveckling av terrorvapen av förintelsekaraktär. I handlingsschemat kan — som det i jultid visade sig — t.o.m. ingå militär ockupation av en alliansfri stat som bedöms som intressant ur strategisk synpunkt, t.ex. Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan. Händelserna i vårt närområde, Europa, den stora vapenarsenalens hemvist och med den fredsbevarande nordiska alliansen — enligt vår mening fredsbevarande så länge Sverige upprätthåller ett efter våra förhållanden starkt försvar — är självfallet de väsentligaste påverkande faktorerna när det gäller vår säkerhetspolitik. Målsättningen för denna politik är senast formulerad i 1978 års försvarskommittés betänkande från förra året: ”Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets oberoende.

Tvärtom! I vår säkerhetspolitik ingår att vi som medlem av FN har anslutit oss till FN-stadgans principer. I dessa vänder man sig mot diskriminering, och där finns också krav på att man skall främja och uppmuntra respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad på grund av ras, kön, språk eller religion. Vi vet att dessa rättigheter sitter trångt i många delar av världen, att de grovt åsidosätts för hundratals miljoner människor. Kvinnan är förtrampad i många länder — ibland på det mest grymma sätt, såsom genom påbjuden eller sedvanlig omskärelse. Religiös förföljelse tvingar tusentals i landsflykt och för t.o.m. många grupper av människor till avrättningsplatsen. Tortyr, våld och förtryck finns runt omkring oss. Och politiska rättigheter i den mening vi lägger i dessa ord saknas i majoriteten av stater och för flertalet människor i världen. Men detta är ej heller någon ursäkt för apartheidpolitiken och för Sydafrika. Däremot kan det vara skäl för oss att icke ge näring åt den missuppfattning som kan finnas — att Sydafrika är det enda land där mänskliga rättigheter kränkts. Det kan också vara skäl att erinra sig att de vita kom till landet den 6 april 1652, för mer än 300 år sedan, alltså före den nuvarande svarta majoriteten. Det är också sant att de vita i Sydafrika — till skillnad från exempelvis fransmännen i Algeriet — icke har något eget land att ta sin tillflykt till. Men detta är fortfarande ingen ursäkt för apartheidpolitiken i Sydafrika, ett land som genom denna politik framstår som ett hårt och brutalt klassamhälle. Den politiken står i klar strid med den i FN-stadgan inskrivna respekten för människan utan hänsyn till ras, som Björn Molin sade. Den är också dömd att försvinna, och Sverige har givetvis, liksom varje annan FN-medlem, rätt och plikt att reagera mot den. Vad skulle då kunna vara ett svenskt program i detta avseende? För det första — och självfallet — att till punkt och pricka följa FN-besluten i säkerhetsrådet om Sydafrika. Så sker också. Det enda beslut som rådet fattat gäller vapenembargot, och detta har iakttagits av Sverige till alla delar. För det andra att inför säkerhetsrådet arbeta för att FN ökar det gemensamma trycket mot den sydafrikanska regimen. Detta har skett. Sverige har sedan många år drivit fram egna resolutioner, i vilka säkerhetsrådet uppmanats överväga åtgärder för att få slut på utländska nyinvesteringar i och finansiella lån till Sydafrika. Sverige har talat härför inför säkerhetsrådet, men hittills utan reaktion från rådet. För det tredje att tillsammans med övriga nordiska länder ta initiativ för att studera möjligheterna att vidga FN-sanktionerna även på annat sätt. För det fjärde att genom stöd åt frontstaterna lindra deras ekonomiska svårigheter i samband med närheten till Sydafrika och hjälpa flyktingar. Detta har skett genom Sveriges varje år ökade anslag till sådant stöd. För det femte att genom information och världsvid upplysning öka intresset i världen för problemen i Sydafrika. Däremot anser moderata samlingspartiet icke att det finns skäl för Sverige att för egen del tillämpa bilaterala sanktioner, vilket skedde i och med fjolårets beslut om särskild lagstiftning mot Sydafrika utöver den gällande allmänna sanktionslagstiftningen. Denna allmänna lagstiftning bygger på hittills gällande huvudprincip — att Sverige endast skall delta i sanktioner som beslutats eller rekommenderats av säkerhetsrådet. Som framgår av det till utskottsbetänkandet fogade särskilda yttrandet från moderat håll anser vi ensidiga svenska aktioner vara olämpliga även ur vår egen synpunkt. Vår lagstiftning har före fjolårets beslut utformats för multilaterala — icke bilaterala — sanktioner. Enligt vad dåvarande utrikesministern Östen Undén uttalade i samband med vår anslutning till FN fästes i Sverige en avgörande roll vid röstningsregeln om vetorätt för stormakterna, som gjorde rådets beslut beroende av stormakternas enhällighet i rådet. Därmed skulle Sverige kunna undvika att mot sin vilja dras in i konflikten mellan stormakterna. Påtryckningar utifrån om att Sverige skulle delta i sanktioner som rekommenderas, utan stöd i säkerhetsrådet, av en stat eller en grupp av stater kan under hänvisning till våra principiella ståndpunkter avvisas. Att fjolårsbeslutet stred mot denna fastställda princip har icke förnekats av någon. Den erkändes i fjol av dåvarande departementschefen i hans proposition, och han motiverade sitt avsteg från principen med att situationen i Sydafrika var unik. Följden av avsteget har redan visat sig. Sverige har anmodats att i någon form ansluta sig till sanktioner riktade mot vissa länder, sanktioner som icke har stöd i något beslut eller någon rekommendation av säkerhetsrådet. Förenta staterna har sålunda nyligen under hand begärt att Sverige skulle delta i sanktioner mot Iran till följd av deras, mot alla folkrättsliga regler, kvarhållande av gisslan, vilket två gånger fördömts av internationella domstolen i Haag. När Sverige avböjt detta under motivering att svenska sanktioner skall ha stöd i beslut eller rekommendation av säkerhetsrådet överraskar det icke att denna ståndpunkt föranlett utländska erinringar om att Sverige redan genom lagstiftning i fjol hoppat av sin egen huvudprincip. En ståndpunkt i en världsdel, en annan ståndpunkt i en annan. Här skulle jag vilja säga några ord till herr Lidbom. Herr Lidbom säger att moderaterna i fråga om en viktig utrikespolitisk princip intar en särställning. Nej, det är inte vi som intar en särställning, vi håller på huvudprincipen. Det är andra som intar en särställning och vill gå ifrån principen i detta fall. Att Sverige, samtidigt som man begär beslut av säkerhetsrådet — det har vi gjort — på egen hand vidtar sanktioner kan alltså skapa prejudikat. Nästa gång kan mäktiga makter eller maktgrupperingar kräva sanktioner i andra politiska riktningar, som t.ex. i fråga om Israel. Sveriges ställning hade då varit starkare om vi icke uppgivit vår princip utan i stället verkat inom FN-systemet. Därtill kommer, herr talman, att sanktioner utan stöd av stormakterna blir föga effektiva. Redan Alva Myrdal framhöll detta när hon för några år sedan ledde den s.k. Hekkerupkommittén. Vad värre är: svenska enskilda åtgärder kan också sägas vittna om vår bristande tilltro till FN-maskineriet. Vår strävan att sätta våra egna synpunkter före de gemensamma i FN och att härför åberopa beslut inom generalförsamlingen i FN är knappast meningsfull. Generalförsamlingens resolutioner har varit många och märkliga under årens lopp; att följa dem alla skulle varit helt otänkbart. Det skulle vara intressant att göra en studie av hur många sådana resolutioner som Sverige icke kunnat ansluta sig till eller måst ta avstånd från, t.ex. därför att genom dessa rekommenderats militära åtgärder eller uteslutning av enskilda medlemsstater från FN. I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar rekommenderas en genomgång av tillämpningen av lagen om investeringsförbud i Sydafrika. Även om nu endast ett dispensärende avgjorts och endast ett år gått sedan lagen beslutades kan en sådan genomgång vara försvarbar. I det här sammanhanget bör man också observera den i en moderatmotion framförda synpunkten att för bagatellärenden, t.ex. inköp av en bil, hela dispensmaskineriet knappast bör sättas i gång. Den andra rekommendationen från utskottet rör en kartläggning av möjligheterna att på angivet sätt vidga de egna sanktionerna. Den står vi däremot en smula främmande inför. Detta följer redan av vår reservation förra året, denna gång framförd i vårt särskilda yttrande, som jag nu gör mig till talesman för — jag talar alltså icke för utskottet, om någon kunnat tro det. Tanken på förbud mot teknologiöverföring torde möta svårigheter redan på grundval av den omöjliga uppgiften för lagstiftaren att hindra export av idéer och tankar. Patent och licenser kan stoppas, men däremot inte intellektuell verksamhet i övrigt. Från vår sida vill vi också betona att vi ogärna ser, särskilt på internationellt plan, inskränkningar i kommunikationerna. Sådana inskränkningar drabbar ju även personer som utan ansvar för den förda politiken verkar i ett land, t.ex. missionärer och deras familjer. De utgör dessutom ett hinder för den internationella nyhetsförmedlingen. Hur skall journalister kunna arbeta utan biljetter eller telekommunikationer? Hur skulle information om förhållandena i ett land och utvecklingen i detsamma då kunna erhållas? Herr talman! Under 1700-talet hävdade en del filosofer att de levde i den bästa av världar. Andra tänkare som Voltaire gick till storms mot denna tanke genom att peka på händelser som jordbävningen i Lissabon 1755 och på förtryck i olika former mot kvinnor, soldater och andra, på våldsdåd i allmänhet och på slavhandel. Vår generation har andra och ännu fruktansvärdare exempel på ofattbar brutalitet gentemot raser, som under andra världskriget, och på omänsklig terror mot politiskt och religiöst oliktänkande. Förvisso lever vi icke i den bästa av världar, när — som Brandtrapporten visar — 800 miljoner människor i dag måste räknas till de fattiga, till de erbarmligt fattiga. Men låt oss arbeta på att söka avhjälpa grymhet, förtryck och elände var vi än möter desamma, och låt oss verka på ett sätt som väcker respekt och icke i längden skadar vår ställning och tilltron till vår ställning som alliansfri neutral stat. Det är föga rekommendabelt att tillämpa en princip i ett väderstreck och en annan i ett annat, som jag nyss nämnde. Det kan icke vara till gagn för vår neutralitet och alliansfrihet på lång sikt. Och denna alliansfrihet och neutralitet vill vi ju slå vakt om.

Herr talman! Allan Hernelius påminde om att vi har haft många debatter om Sydafrika i den svenska riksdagen. Om jag förstått honom rätt menar han att vi i Sverige har ett något snett perspektiv på världen och att vi överbetonar södra Afrika och problemen där. Han påminde om att det ju Gud bevars finns andra ting som vi har anledning att intressera oss för — spänningen mellan supermakterna, Afghanistankrisen, Mellersta Östern-krisen i vidsträckt mening kombinerad med oljekrisen i västvärlden. Ja, det är förvisso sant, Allan Hernelius, att det finns andra konflikter som kanske betyder mer för världsfreden och erheten än, i nuet, Sydafrika gör.

Jag tycker att det är värdefullt att den svenska riksdagen ägnar den här frågan ett ingående intresse. Men i sak, herr Hernelius, säger ni att moderaterna inte har någon särställning, utan att det är de andra partierna i riksdagen som har en särställning när det gäller frågan om Sveriges politik beträffande sanktioner. Ni säger att ni moderater ensamma håller på den principen att vi bara skall tillgripa sanktioner efter rekommendationer och beslut av säkerhetsrådet. Detta är en lek med ord. Vi är ense så till vida att moderaterna står ensamma om sin uppfattning. Alla övriga partier anser att Sydafrika är ett så motbjudande särfall att ensidiga svenska åtgärder är motiverade, trots att vi annars håller på den princip som Allan Hernelius refererar till. Det är alltid intressant att lyssna på vad Allan Hernelius har för argument, när han bygger upp detta att man absolut inte får göra något undantag från denna heliga princip att det bara är säkerhetsrådet som skall bestämma över sanktionerna. Det kryper fram att vi får så svårt att stå emot påtryckningar. Allan Hernelius tar som exempel Israel och säger: Tänk om arabländerna vill bojkotta Israel eller vidta sanktionsåtgärder mot Israel och sätter tryck på Sverige! Har vi gjort ett undantag i Sydafrikafallet och ställt upp utan beslut av säkerhetsrådet, kommer det kanske några oljestater som vi är beroende av och säger till oss: Nu får ni ställa upp mot Israel också, för ni har ju inga principer på det här området. Jag tror att det här är en våldsam överskattning av betydelsen av det svenska undantaget. Och framför allt är det en sorglig uppfattning om vilka ynkryggar som normalt skall sitta i en svensk regering och hur de skall agera när de blir utsatta för påtryckningar utifrån. Jag tror att ni bygger era farhågor på lösan sand, därför att det passar den inställning som ni av andra skäl har.

Herr talman! Jag uppfattade Allan Hernelius anförande som ett enda långt försök till bortförklaring när det gäller sakfrågan i den här debatten. Vi diskuterar och debatterar självfallet inte Sydafrika för att det är oerhört viktigt från svensk säkerhetspolitisk synpunkt. Det behövs inga långa utläggningar om Sveriges säkerhetspolitik, riskerna i vår omvärld, olika krishärdar i världen, för att kunna debattera Sydafrika. Här handlar det framför allt om ett flagrant och oerhört brott mot principer som slagits fast internationellt. Sydafrika är ett särfall bland staterna i världen. Det sade Allan Hernelius själv i nästa andetag. Ändå försöker han blanda bort korten genom långa utläggningar om svensk säkerhetspolitik och sådana saker. Det är inte det det handlar om! Sedan kan man också ifrågasätta Allan Hernelius historieskrivning på en del punkter, t.ex. när boerna kom till Sydafrika och sådana saker, som vi hört till leda från det hållet. Jag trodde inte jag skulle få höra någon i den svenska riksdagen ta upp de argumenten. Sydafrika är alltså inte speciellt, enligt Allan Hernelius och moderaterna. Det finns enligt deras mening ingen anledning att göra några avsteg från de principer som det här har talats så mycket om. Det är inte så mycket en fråga om principer som en fråga om värderingar. Allan Hernelius och moderaterna värderar inte förtrycket i Sydafrika som så särskilt allvarligt. Man ställer upp med några deklarationer, men när det gäller att aktivt bekämpa det och vidta konkreta åtgärder vill man inte vara med — då är det bekvämt att krypa bakom principer och hävda att man inte kan göra avsteg från dem. Om man erkänner att förtrycket i Sydafrika är speciellt kan det vara motiverat att göra ett avsteg från dessa principer, som inte heller vi andra vill ”spola”. Principer är naturligtvis bra, men de blir en belastning om de hindrar aktivitet i stora och viktiga frågor, som i det här fallet. Då bör man kunna värdera saken och göra de avsteg som behövs. Men värderar man inte förtrycket som speciellt hårt kommer saken naturligtvis i ett annat läge. Men då skall man säga det också, och inte göra undanflykter.
Herr talman! Utrikesutskottets betänkande är enhälligt och utmynnar i att vi skall be regeringen att pröva möjligheterna att gå vidare med ytterligare åtgärder som kan förstärka investeringsförbudslagen. Jag vill därför bara göra en liten kommentar till Allan Hernelius, och det är att vi ju inte vidtar bilaterala sanktionsåtgärder därför att andra kräver det av oss. Vi gör det, därför att vi själva anser rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika så särpräglad och unik att den motiverar ett avsteg från huvudprincipen om internationellt beslutade sanktioner. Det är alltså bara i den meningen som dagens och fjolårets beslut kan sägas vara prejudicerande.
Herr talman! Herr Molin har alldeles rätt när han nu påstår att Sverige icke gör detta avsteg från sina principer därför att andra kräver det. Vi gör det av fri vilja. Men det hindrar inte att samma krav på avsteg från principer kan ställas senare från annat håll, och då blir läget ett annat. Då har vi givit upp Man kan visserligen tycka som Oswald Söderqvist om principer: de är bra att ha men man skall inte vara bunden av dem — det var ungefär vad han sade nyss. De får inte hindra aktivitet i betydelsefulla frågor. Men ett resonemang på det planet vill jag inte föra. Sedan sade herr Lidbom att det var en lek med ord som jag bedrev när jag talade om att vi går ifrån en princip. Jag vet inte om det är en lek med ord när man hör från utrikesdepartementet — dag efter dag, gång efter gång, senast förra veckan igen — att vår svenska princip är att icke delta i andra sanktioner än dem som föranleds av beslut eller rekommendation av säkerhetsrådet och samtidigt fäller ett förord för detta avsteg utan en tanke på principen. Då är det någonting som inte stämmer, då går det inte ihop. Man kan säga som herr Lidbom att argumentationen är en lek med ord, men jag undrar vem som leker. Jag förstod att herr Lidbom skulle bli särskilt upprörd när jag nämnde Israel, eftersom han har sina speciella synpunkter i det sammanhanget som han icke har dolt för denna kammare. Naturligtvis blev han extra exalterad därvid, men det är en sak för sig och berör inte principen. För herr Söderqvist vill jag peka på att moderata samlingspartiet har stått bakom alla regeringens initiativ i FN i fråga om multilaterala sanktioner. Något ointresse för det sydafrikanska läget kan vi alltså inte sägas ha, men vi vill välja att gå den enligt vår mening rätta vägen, nämligen att gå via världsorganisationen, via FN, och icke på egen hand.

Herr talman! Mina åsikter i den israeliska-arabiska konflikten får vi diskutera en annan gång, Allan Hernelius. Det lönar sig icke mycket att antyda vad jag förmodas ha för åsikter i den frågan här i dag. I sak stämmer min uppfattning f. ö. med vad en förkrossande majoritet i Sveriges riksdag anser. Möjligen intar Allan Hernelius också där en särställning, men det får vi alltså diskutera vid något annat tillfälle. Låt mig ändå på ett sätt anknyta till Israel eller till Iran, för att ta ett exempel; jag vill nämligen komma Allan Hernelius argumentation till livs och visa hurdan den egentligen är. Varför är det här avsteget från principen att sanktioner bara skall beslutas av säkerhetsrådet så farligt. varför är detta enstaka undantag så riskabelt? Jo, säger Allan Hernelius, vi får mindre motståndskraft i andra fall där det inte heller finns ett säkerhetsrådsbeslut men där mäktiga stater kräver att vi skall ställa upp på ensidiga sanktioner, tillgripna av en grupp av stater. Om jag förstod Allan Hernelius rätt. var det i det sammanhanget han nämnde Israel. Tänk, om arabstaterna vill ha sanktioner mot Israel! Då blir det förvisso inget säkerhetsrådsbeslut; om inte annat lägger ju USA in ett veto och förmodligen andra västliga stormakter också. Då skulle vi få så svårt att stå emot trycket att vi skulle delta i arabernas och några andras sanktionsåtgärder mot Israel. För mig är det en fullkomligt främmande tanke att vi någonsin skulle ha en så ynkryggad regering att den skulle fundera på att ge vika för den typen av påtryckningar. Vi hanterar vår utrikespolitik självständigare än så. Jag kan inte få i mitt huvud att den svenska regeringens ställning skulle försvagas av att vi har gjort ett undantag beträffande Sydafrika. Nu är också världsopinionen sådan att en förkrossande majoritet av världens stater anser — till skillnad från moderaterna i den svenska riksdagen — att apartheidregimen är ett motbjudande särfall som skall behandlas på ett särskilt sätt, varvid även ensidiga nationella åtgärder är på sin plats. Om Allan Hernelius hade valt Iran hade jag kommit till samma slutsats. Amerika har ju velat ha sanktioner mot Iran. Man har inte fått igenom dem i säkerhetsrådet, men man har begärt att andra stater skall ställa upp på dem. Om amerikanerna trycker på oss, hänvisar till att vi har gjort ett undantag när det gäller Sydafrika och menar att då kan vi göra ett undantag för Iran också — vad är det för ynkryggad regering som då inte säger: Nej, vi har inte lust att vara med på det amerikanska förslaget. Viskulle f. ö. vara i gott sällskap med Frankrike, England, Tyskland och en rad andra stater. Vad har det i det sammanhanget för betydelse att Sverige när det gäller Sydafrika ändå har gjort ett litet undantag från en i övrigt hävdad princip? Är den här argumentationen verkligen genomtänkt, Allan Hernelius?

Herr talman! Allan Hernelius sade att jag var för en principlös linje i den här frågan. Jag vill då bara hänvisa till vad jag sade i mitt första anförande, att det är i två fall som vi från vpk har hävdat att Sverige bör göra sådana här ensidiga aktioner. Det är i Sydafrikafallet och det är i fallet Chile — Chile är en stat som vi också anser har uppträtt på ett sådant sätt att det är befogat med en sådan här aktion. Om man hävdar detta i två fall, där det finns så flagranta bevis som har framförts här nu från flera håll, behöver inte det betyda att man lämpar hela principen över bord. Det är alltså ett försök till en falsk beskrivning, när man agerar på det sätt som man här gjort. Lagen om investeringsförbud, som antogs i fjol, var ett steg i rätt riktning, och det var ett mycket bra steg. Det har väckt allmän internationell uppmärksamhet, det har skapat internationell opinion och det har gett Sverige mycket stor goodwill ute i världen. Det har varit till gagn för Sverige — det har icke varit en belastning. Detta bör man hålla i minnet, när man talar om de här sakerna, för som Allan Hernelius framställde det hela verkar det som om det skulle belasta Sverige att man intagit denna ståndpunkt. Men det blir då fråga om värderingar, som jag sade tidigare. Det beror på hur man värderar rasistregimen i Sydafrika och hur pass långt man vill sträcka sig i sitt fördömande av den — vilken värderingsgrund man står på. Det är där, Allan Hernelius, som moderaterna inte kan följa de övriga partierna här i riksdagen. Ni hesiterar inför det, för era värderingar är inte sådana att ni tycker att det är så farligt i grund och botten. Det är där skon klämmer. Sedan säger Allan Hernelius: Vi moderater har minsann ställt upp på alla resolutioner som antagits i FN om Sydafrika — dessa resolutioner har vi stött. Ja, det skulle bara fattas att ni inte skulle göra det. Men det säger ju ingenting om er verkliga vilja att ställa upp, när det krävs här i den svenska riksdagen att man skall gå vidare med svenska initiativ i frågan. Där ser man ju tydligt att moderaterna tycker att den här frågan inte är så viktig.
Herr talman! På en punkt vill jag instämma med Carl Lidbom: Vi skall inte diskutera arabstater och Israel här i dag. Jag vill bara tillägga att Carl Lidboms förmodanden om min inställning kanske inte är helt korrekta. Men i fjol, när vi förde den här debatten, sade Carl Lidbom att min tolkning av FN-stadgan var formell. Jag svarade då att den byggde på Östen Undéns tolkning, och jag tillade att det är ljusårs skillnad mellan Carl Lidboms och Östen Undéns förmåga att tolka FN-stadgan. Jag står för det efter inläggen i dag. Och jag måste beklaga att herr Lidbom nu övergår till att föra diskussionen på det sättet, att han hävdar att moderaterna skulle försvara apartheidpolitiken, när jag gång på gång i mitt anförande deklarerat att vi är emot den, att vi förordar internationella åtgärder. Vad vi tycker om apartheidpolitiken har vi sagt gång på gång, och trots detta kommer herr Lidbom med det här påståendet. Det är svårt att debattera med en sådan debattör.

Herr talman! Förtrycket, repressionen i Sydafrika ökar nu i en rad avseenden. Åter skjuter polisen på skolbarn, nu i Bloemfontein. Den sydafrikanska militären har under lång tid bombat södra Angola, men bombningarna har nu antagit en kontinuitet som gör att man kan tala om ett kontinuerligt krig. Jag har här dokument från Angolas regering — kommunikéer som den har givit ut och som talar om hur bombningarna har gått till.

Den sista uppgiften jag har i de här dokumenten talar om bombningar och beskjutningar av byar den 28 april, då många människor har dött, många människor har sårats. Apartheidregimens ökande militära aktivitet och den ökande repressionen i Sydafrika är naturligtvis uttryck för en ökande desperation. Man känner sig från apartheidregimens sida hotad av en dubbel dynamik: en yttre dynamik i utvecklingen och en inre dynamik. Den yttre dynamiken har ju sina rötter i att först Angola och Mogambique blev självständiga och fria under 1970-talet och att sedan självständigheten och friheten under mycket värdiga former har kommit till Zimbabwe. Friheten i södra Afrika rycker närmare. Debatten gäller nu Namibia. Och det är klart att detta pressar apartheidregimen mycket hårt — att se att den utveckling som man troligen inte väntade sig förrän mycket långt fram i tiden har kommit snabbare och har en egen dynamik. Men det finns som sagt också en inre dynamik. Kraven på politiska rättigheter och på människovärde ökar nu påtagligt och utan återvändo. Det är breda manifestationer i städerna, på arbetsplatserna, också på landsbygden. Händelserna i Soweto följdes ju av aktioner på många, många arbetsplatser runt om i Sydafrika. Under senare tid är det kanske framför allt den också internationellt uppmärksammade strejken vid Fords fabriker i Port Elizabeth som varit politiskt viktig och viktig fackligt för dem som arbetar där. ANC i Sydafrika och SWAPO i Namibia finns närvarande i de flesta av de strategiska områdena. Regeringen svarar på den ökande aktiviteten hos majoriteten av människorna med massarresteringar. Man dödar också ledare för majoriteten. Men regeringens massarresteringar leder inte till att de politiska aktiviteterna avtar. Trots att man arresterar strejkledare, trots att man massarresterar människor i olika organisationer och dödar en del, så ökar hela tiden befolkningsmajoritetens krav på människovärde och politiska rättigheter. Och det är detta jag vill beteckna med uttrycket den inre dynamiken. Det är en bred process som är igångsatt och som inte går att hejda. Det tror jag är en av orsakerna till apartheidregimens ökande desperation — man känner sig klämd mellan den yttre dynamiken i utvecklingen och den inre dynamiken. Också en del vita protesterar mot olika inslag i systemet. Vita studentgrupper vid olika universitet har deltagit i den breda kampanjen för att Nelson Mandela, ANC-ledaren som sitter fängslad sedan decennier på Robben Island, skall friges. Kampanjen för att att han skall friges går långt in i den vita befolkningsminoritetens led. En del vita förstår att svart majoritetsstyre i Sydafrika kommer en gång, är en oundviklighet — att apartheidsystemet är dömt. Frågan gäller om majoritetsstyret skall komma genom en förhållandevis fredlig övergång eller genom ett blodigt krig. Just i detta läge, som jag försökt skildra, är det viktigt att nu öka trycket på Sydafrikas regering. Det gäller i första hand naturligtvis de internationella sanktioner som tagits upp i motionerna och som utrikesutskottet diskuterat och ställt sig bakom. Men de bilaterala aktionerna, som diskuterats rätt mycket nu i kammaren, är också viktiga påtryckningar. Det är viktigt att slå fast att Sydafrikas apartheidregim i detta läge är labil. Situationen i landet är mycket känslig, och regimen är mer utsatt än många föreställer sig. Därför är det viktigt att alla länder strävar efter att vidta bilaterala sanktioner inom ramen för de möjligheter som ges genom internationella åtaganden. Det svenska investeringsförbudet är inte den enda bilaterala aktion som har genomförts. I Norge har man förbud mot kapitalexport till Sydafrika. I delstaten Nebraska i Förenta staterna har nyligen delstatsrepresentationen — senaten och representanthuset — beslutat om en form av delstatssanktioner mot Sydafrika. Beslutet innebär att de företag som har verksamhet i Sydafrika inte kommer i åtnjutande av delstatliga subventioner och andra förmåner. Det är också ett exempel på den opinion som finns på många håll för att isolera Sydafrika också genom bilaterala aktioner. Men viktigast just nu av olika typer av aktioner som har genomförts i skilda länder är naturligtvis det som sker i de s.k. frontstaterna, länderna i södra Afrika. De samlades i april till ett viktigt möte i Namibias huvudstad Lusaka och kom där överens om att utforma ett regionalt ekonomiskt program för att göra sig mer oberoende av Sydafrika. Det programmet är konkret; det har som sin viktigaste punkt transportinvesteringar för att så långt som möjligt göra handeln i dessa frontstater oberoende av Sydafrika. Vi har i utrikesutskottet varit överens om att Sverige skall öka biståndet till frontstaterna— även om vi socialdemokrater har velat ge ett större bistånd till Angola än representanterna för de andra partierna. Men som jag framhöll under biståndsdebatten i april är det viktigt att vi också ger ett generöst svenskt bistånd till frontstaternas regionala samarbetsprojekt. Från socialdemokratisk sida menar vi att tiden nu är inne för en samlad svensk aktionsplan mot Sydafrika. Vi har i en motion angivit vad vi anser att planen bör omfatta. Motionen i sig har blivit en del i den internationella opinionsbildningen, eftersom FN har tagit initiativ till att trycka motionen som ett FN-dokument. Mycket av motionen har diskuterats tidigare i denna debatt, och jag skall därför inte ta upp tiden med att ytterligare beröra de frågorna, t.ex. frågan om internationella åtaganden för Sverige. Biståndet till befrielserörelser och frontstater behandlade vi i april. I fråga om SAS persontrafiklinje till Sydafrika har en lång debatt utspunnit sig, även om ingen av debattörerna fick möjlighet att besvara Björn Molins sista yttrande om att det nu inte finns förutsättningar för en nordisk enighet. Det krävs ju att någon nordisk regering lägger fram ett förslag för att förutsättningar skall finnas för ett beslut om nedläggning av SAS-linjen till Sydafrika. Det är glädjande att kunna konstatera att enighet har kunnat uppnås i utskottet om de andra delarna av aktionsplanen, särskilt möjligheten att gå vidare och förbjuda även teknologiöverföring. Jag har emellertid svårt att förstå varför inte någon representant för centerpartiet deltar i dagens debatt om Sydafrika. Den debatt som vi för här är dock en del i en internationell opinionsbildning. Jag har inte sett att vare sig Torsten Bengtson, Pär Granstedt eller någon annan av de centerpartister som brukar engagera sig i internationella frågor har velat ta del i denna debatt om Sydafrika. Det är synd, från den synpunkten att det vore bra med en bred manifestation från riksdagen på det område där vi är överens. Men vad som naturligtvis är viktigare är det moderata särskilda yttrandet, som nu har debatterats en stund. Efter denna debatt mellan Allan Hernelius, Carl Lidbom, Björn Molin och Oswald Söderqvist är det för mig — och troligen för många andra som har lyssnat till debatten — fullständigt obegripligt varför inte moderata samlingspartiet har reserverat sig. Moderata samlingspartiet står ju faktiskt bakom utskottets krav, som går ut på att nu sätta ett ökat bilateralt tryck på Sydafrika. Ändå har moderaterna i debatten kring det särskilda yttrandet visat att de i verkligheten inte delar denna uppfattning. Man menar att denna uppfattning — om den förs fram till den svenska regeringen genom beslut här i riksdagen — är farlig för Sveriges säkerhet. Hur kan man då låta bli att reservera sig på den punkten? Jag har bara en förklaring till det, men jag vet inte om den är riktig eller felaktig. Vi hade en biståndsdebatt för en tid sedan, där moderaterna reserverade sig i en viktig principfråga när det gällde biståndspolitiken. De fick då ett mycket klart besked — en åthutning, som man ibland brukar säga — av utrikesministern, som helt klart konstaterade att moderaterna har en politik här i riksdagen och en annan politik i regeringen. Det var möjligen för att undvika sådana kalamiteter som moderaterna denna gång valde att skriva ett särskilt yttrande. Det är i varje fall en brist på logik i agerandet som är förvånande, särskilt som detta rör en fråga som man fäster så stor vikt vid från säkerhetspolitiska utgångspunkter, som Allan Hernelius nämnde. I övrigt är det värdefullt att vi har nått en så bred enighet kring kravet på att öka trycket på Sydafrika och gå vidare. Jag skall också säga något om den fråga som vi är överens om att gå vidare med, nämligen att pröva möjligheterna att förbjuda teknologiöverföring från Sverige till Sydafrika. Låt mig återge vad som anförs i en sydafrikansk tidning och som jag tror rätt väl belyser bakgrunden till dessa krav på förbud mot teknologiöverföring. I Johannesburg Star i februari i år konstateras att Alfa-Laval South Africa har fört fram Sydafrika i förgrunden när det gäller bränsleekonomiforskning genom att skänka — ”supply” — en pilotfabrik för produktion av etanol som är värd mer än 100 000 rand till universitetet i Bloemfontein i Oranjefristaten. Professor Lategan, som är chef för mikrobiologidepartementet, säger att den typ av planer som hans departement har eftersökt har varit omöjliga att få tag i någon annanstans i världen. Denna typ av forskning är omöjlig att få tillgång till någon annanstans, säger alltså den sydafrikanske universitetsrepresentanten. Efter förhandlingar har Alfa-Laval särskilt designat detta. Han bedömer det också så att Alfa-Laval har investerat i Sydafrikas forskning inför framtiden genom att för första gången förse Sydafrika med en fabrik av denna typ. Länder som Brasilien och Nya Zeeland producerar redan etanol kommersiellt, och man kommer att vara i kontakt med deras industrier — företag som Sasol och Sentrachem — för att Sydafrika skall kunna få sin plats bland dessa länder. Representanten för universitetet i Oranjefristaten säger vidare att eftersom etanol är en förnyelsebar energikälla var det viktigt för hans departement att arbeta nära med Alfa-Laval för att få framgång på detta område, och det betyder en stimulans för ekonomin och en möjlighet att skapa jobb för mer än 400 000 människor. Detta är alltså ett exempel på en typ av teknologiöverföring, där Sydafrika medvetet strävar efter att för framtiden göra sig oberoende av just det slag av sanktioner som Sverige och många andra länder är överens om att söka genomföra i FN. Det är alltså för att man skall kunna kringgå och göra sig oberoende av de framtida internationella sanktioner som skulle kunna bli aktuella om läget skärptes som den här typen av teknologiöverföring är viktig för Sydafrika. Jag tror att det här exemplet ensamt kan illustrera varför vi har den breda enigheten om att det är väsentligt att gå utöver investeringsförbudet, som givetvis är viktigt i sig, till frågan om teknologiöverföringen. Men teknologiöverföring är, såsom vi också har sagt i vår motion, ett mycket vitt begrepp. En lagstiftning som är så allmän att den har många kryphål skulle därför verka som ett slag i luften. För att företagen skall veta vad lagstiftningen innebär och för att man över huvud taget skall skapa klarhet är det enligt vår mening viktigt att klart identifiera vilken typ av transaktioner med Sydafrika som i framtiden skall betraktas som illegala. Vi har i det sammanhanget nämnt tre områden som borde omfattas av ett förbud, och de gäller licensgivning, patentförsäljning och industriella samarbetsavtal. Man får därvid med hjälp av den föreslagna kartläggningen pröva vilken väg man bör gå för att så väl som möjligt precisera den typ av aktioner som krävs för att vi skall kunna hindra teknologiöverföring.

Alla de påtryckningar vi talar om är till för att varna Sydafrikas apartheidregim för att genom att inte ändra kurs riskera att själv sätta i gång militära konflikter som eskalerar till ett storkrig i södra Afrika och som sedan i sin tur eskalerar vidare till att beröra även andra delar av Afrika liksom också delar av den övriga världen. Sydafrika har ju skaffat sig sin kärnvapenkapacitet just för att kunna föra ett sådant krig, och det är för att förhindra en sådan världskatastrof som aktionsplaner av den typ Sverige utarbetar eller som man utarbetar i andra länder är viktiga. Jag vill sluta med att knyta an till en internationell solidaritetskonferens som har hållits här i Stockholm under helgen av ett 20-tal internationella och ett 35-tal nationella ungdomsorganisationer. Det var en representation av organisationer som spände över ett mycket brett politiskt fält med deltagare från många olika länder i olika världsdelar. Konferensen, som hade anknytning till FN och dess arbete på det här området, hölls under temat ungdomssolidaritet med folkens kamp i södra Afrika. Den avslutades med att man antog en resolution, vari man bl.a. uttalar att man välkomnar det förslag som nu behandlas av den svenska riksdagen och som innebär att vi skall gå utöver nu gällande lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och vidta andra och mera långtgående åtgärder. Vidare vädjar man till Sveriges riksdag att stoppa SAS linjer på Sydafrika och att stoppa teknologitransferering till rasistregimen. Man vädjar till alla andra regeringar att ta liknande steg för att de ekonomiska, teknologiska, politiska, kulturella och handels politiska länkarna med apartheidregimen skall brytas och för att apartheidregimen skall isoleras. Ett brett spektrum av svenska ungdomsorganisationer — Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Folkpartiets ungdomsförbund, Centerns ungdomsförbund och många andra — står bakom de här kraven på att man skall förbjuda teknologiöverföring och stoppa SAS flyglinjer på Sydafrika, alltså de frågor vi skall fatta beslut om här i dag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Mats Hellström hade en del funderingar över varför vi i år inte har avgivit någon reservation utan endast ett särskilt yttrande. Det är ganska enkelt: I fjol reserverade vi oss mot att man skulle tillän.pa bilaterala sanktioner. När det nu är fråga om att utvidga dessa bilaterala sanktioner, står vår princip kvar och den är framförd i ett särskilt yttrande. Det större inbegriper ju det mindre, vilket är en vanlig regel i juridiken — och det är ju juridik i det här ärendet också. Sedan hade herr Hellström en märklig synpunkt på varför vi inte skulle ha gjort detta. Det var alltså inget problem. Herr Ullsten skulle ha gett oss en åthutning i biståndsdebatten: moderaterna sades föra en politik i regeringen och en annan utanför regeringen. Vid den tidpunkten bemöttes detta omedelbart av herr Werner.

Herr talman! Det är ju faktiskt så, att moderaterna i utskottet har skrivit under utskottets förslag. Jag föreställer mig därför att moderaterna här i kammaren inte tänker ställa något annat yrkande på den här punkten än bifall till utskottförslaget. Detta innebär att moderaterna i utskottet, och gissningsvis moderaterna här i kammaren, finner det angeläget med fortsatta påtryckningarna mot regimen i Sydafrika och att de menar att det finns anledning för Sverige att pröva möjligheterna att gå vidare med sådana åtgärder mot Sydafrika också på det bilaterala området. Om moderaterna i kammaren fullföljer vad de har gjort i utskottet, ställer de sig bakom en politik — för det innebär det — som Allan Hernelius i talarstolen kraftigt har vänt sig emot och t.o.m. har hävdat skulle vara farlig med tanke på Sveriges säkerhetspolitiska situation.

Herr talman! Rasförtrycket i Sydafrika är unikt i dagens värld. I Sydafrika har en liten minoritet i fanatisk tro på den egna hudfärgens överlägsenhet skaffat sig all makt, politisk och ekonomisk. Rasförföljelser förekommer på många håll i världen. Det räcker att erinra om hur judar förföljs i kommuniststater och arabländer. Men ingen annanstans har ett samhälle konstruerats så, att det bygger på rasism. I Sydafrika är rasåtskillnaden inskriven i själva grundlagen. Inte minst i arbetslivet slår raslagarna igenom. Alla bättre arbeten förbehålls de vita. Svarta får svältlöner. Den stora arbetslösheten bland svarta gör att arbetsmiljön endast förbättras på de områden där de vita har arbeten. Svarta och vita får aldrig arbeta sida vid sida, en svart får aldrig vara förman för en vit. Detta gäller också de svenska företag som finns i Sydafrika. Svarta och vita får inte använda samma toaletter, samma duschar eller äta i samma matsalar. Och detta gäller också de svenska företagen — eller för den personal som tar hand om SAS-planen när de landar i Johannesburg. För att bevara rasåtskillnaden blir Sydafrika alltmer en polisstat. Den sydafrikanska regeringen har i dagarna presenterat ett lagförslag, som innebär att pressen i fortsättningen inte får rapportera om personer som arresterats som misstänkta för terroristverksamhet — dvs. för motstånd mot raslagarna. Den i Sydafrika tillåtna, vita, oppositionen har liknat de nya lagarna med lagarna i Nazityskland eller Sovjet. Den proposition om förbud för svenska investeringar i Sydafrika och Namibia som folkpartiregeringen lade fram förra våren och som antogs av riksdagen i slutet av förra riksmötet är principiellt viktig. Den markerar att Sverige är redo att på egen hand vidta sanktioner mot Sydafrika. Av konservativa kritiker har propositionen karakteriserats som demonstrationspolitik. I någon mån är detta en riktig beskrivning. Ingen inbillar sig att enskilda svenska investeringförbud får en allvarlig negativ inverkan på Sydafrikas ekonomi. Skälen för beslutet är andra. Utrikesutskottet deklarerade — när principbeslutet togs 1977 — att ytterligare svenska åtgärder var motiverade av ”moraliska skäl” och att svenska företag inte bör ”medverka i ett politiskt system som bygger på rasdiskriminering och förtryck av svart arbetskraft”. Huvudprincipen för svensk utrikespolitik och utrikeshandel bör — enligt min mening — vara att vi strävar efter vidgad handel och kontakter också med diktaturregimer. Med handel följer människor och information. En regim som har en omfattande utrikeshandel får i längden svårt att hålla sin egen befolkning i okunnighet. Därför är oftast handel ett effektivt sätt att bekämpa en diktatur. Att Sydafrika är ett undantag från den principen beror inte bara på det unika rasförtrycket utan främst på två andra saker: För det första har befolkningens representativa organisationer — ANC och SWAPO - vädjat till omvärlden om bojkott. För det andra tvingas svenska företag i Sydafrika att tillämpa rasåtskillnadspolitiken på ett sätt som inte är moraliskt acceptabelt. Mot denna bakgrund är det naturligt att se förra årets beslut som ett första steg i riktning mot mer omfattande sanktioner. För folkpartiets del har vårt landsmöte klart uttalat att ”svenska ekonomiska förbindelser med Sydafrika utgör ett stöd till det orättfärdiga sydafrikanska samhällssystemet”, och folkpartiet uppmanar därför de svenska företagen ”att avveckla sina intresseni och förbindelser med Sydafrika”. Detta rör alltså alla ekonomiska förbindelser. Det beslut om investeringsförbud som antogs förra året har i och för sig ett ologiskt element: Av moraliska skäl bör svenska företag inte få investera i Sydafrika. Men moralen hindrar inte att verksamheten fortsätter på samma nivå som i dag. Detta har mycket riktigt lett till problem vid tillämpningen. Det är självfallet väldigt tillfredsställande för oss motionärer från folkpartiet att vårt krav på en genomgång av tillämpningen av lagen nu bifalls. Utgångspunkten bör ju vara ett mycket restriktivt synsätt på dispensansökningarna. När lagen infördes förra året gavs en möjlighet för de företag som frivilligt anmälde sin avsikt att inte expandera i Sydafrika att få göra nödvändiga ersättningsinvesteringar utan att i förväg få dem godkända av regeringen. Inte ett enda företag ville göra en sådan frivillig deklaration. Det finns därför skäl att utgå från att företagen vill expandera i Sydafrika, och deras dispensansökningar bör mot den bakgrunden granskas noga och bedömas restriktivt. Det är också tillfredsställande att utskottet tillstyrker vårt motionskrav om att kartlägga möjligheterna till vidgade sanktioner mot Sydafrika. Moderata samlingspartiet reserverade sig förra året i utrikesutskottet och röstade i kammaren emot sanktionslagstiftningen. Nu föreslår utskottet att vi skall undersöka möjligheterna att ytterligare vidga sanktionerna. Uppenbarligen avser moderaterna — om än under knotande — att stödja det förslaget. Jag förutsätter därför att den moderate handelsministern är snabb när det gäller att tillsätta den begärda utredningen. Allan Hernelius refererade till Voltaires kritik mot föreställningen att vi levde i den bästa av alla världar. Bara genom att peka på ruinerna efter jordbävningen i Lissabon visade han ju att detta inte kunde vara den bästa av världar. Men vad var det som mötte den unge Candide när han i Voltaires bok stod just på ruinerna av Lissabon? Jo, en försäljare som sålde sockerpiller. Men, hjälper sockerpiller mot jordbävningar? frågade Candide. Nej, svarade försäljaren, men har ni något bättre att föreslå? Jag menar att den här resignationen inför världens ondska nästan alltid har varit ett konservativt kännemärke. Vi anser för vår del att vi alltid måste försöka varje nytt uppslag för att bekämpa ondskan, inte minst i den form som rasdiskrimineringen innebär. Socialdemokraterna har en reservation som gäller SAS flygningar. I själva sakfrågan finns det — även om de inte är de största i sammanhanget — goda skäl att försöka stoppa SAS flygningar. För det första gäller samma moraliska skäl som för andra företags förbindelser med Sydafrika. SAS drar nytta av slavarbetssystemet. För det andra bedriver SAS en tämligen omfattande godstransport —ca 300 turoch returflygningar per år enbart med gods. För det tredje drar SAS i sin konkurrens med flygbolag från de fria afrikanska länderna nytta av att kunna utsträcka turerna till Johannesburg, vilket de andra inte kan. För det fjärde innebär SAS-flygningarna att de sydafrikanska flygbolagen flyger på Sverige och får en utgångspunkt för att bedriva turistpropaganda. Dessutom lånar sig SAS självt till ren propaganda för Sydafrika när det i sitt informationsmaterial om Johannesburg beskriver staden utan att nämna den förtryckta svarta befolkningen. Det enda som finns är ett ”utflyktsmål” till en svart förort där man utlovar en ”intressant inblick i de stadsboende negrernas liv”. Nu är möjligheterna att få till stånd en SAS-bojkott små, på grund av motståndet från de andra nordiska regeringarna, och socialdemokraterna har valt att forma sin reservation till en liten, småttig dechargeanmärkning, vilket gör att det inte finns anledning att stödja dem. Men jag tror att vi flera gånger kan få tillfälle att återkomma till åtgärder för att verkligen få till stånd en SAS-bojkott. Det i sak viktigaste — det väsentliga — med utrikesutskottets betänkande är att vi nu, för det första, skall granska tillämpningen av investeringsförbudet. För det andra skall vi få en undersökning som förbereder skärpningar av sanktionerna mot Sydafrika. Detta är viktiga steg framåt.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på Olle Wästbergs i Stockholm utmärkta anförande. Allt var charmant ända tills viljan testades. Det är det som är så svårt för folkpartisterna här — även för dem som har den mest sympatiska inställningen i denna fråga, som Olle Wästberg. Han hade exakt samma mening som jag om att Sverige bör gå vidare. Olle Wästberg gillar inte SAS flygtrafik på Johannesburg. Den bör man ingripa emot. Och sedan gjorde Olle Wästberg en saltomortal och sade att det socialdemokratiska kravet var formulerat som en futtig dechargeanmärkning, och därför kunde han inte stödja det trots att han i sak delade vår mening. O ynkedom, o ynkedom! Det är ingen dechargeanmärkning. Vi sysslar inte med det förflutna, vi sysslar med framtiden. Låt mig då säga till Olle Wästberg att hans partiledare Ola Ullsten, en förträfflig person, har gjort utmärkta insatser mot apartheid. Vi kritiserar inte honom. Men vi talar om framtiden, och vi vill ta ett steg vidare. Vi vill att Ola Ullsten, i linje med många andra utmärkta insatser som han har gjort, verkligen skall ta upp frågan med de danska och norska regeringarna om att lägga ned denna flyglinje. Olle Wästberg delar vår uppfattning isak, men han står här och säger att han inte kan biträda den vid voteringen. Om det är så olyckligt — det är kanske fler i denna kammare som någon gång har befunnit sig i en så olycklig situation — så skall han åtminstone säga sanningen: Jag känner mig tvungen att böja mig för partipiskan fastän det är förfärligt obehagligt. Då skall jag respektera hans dilemma — men inte dessa ynkliga förklaringar.

Herr talman! Vi sysslar inte med det förflutna, utan vi sysslar med framtiden, sade Carl Lidbom för någon minut sedan här i talarstolen. Men i den reservation han skrivit under står det: ”Det är emellertid uppenbart att den svenska regeringen inte drivit frågan aktivt och försökt få till stånd sådana överläggningar som åsyftas i motionen.” Man har haft sådana överläggningar, man har haft kontakter med de övriga nordiska länderna, men nu tycker socialdemokraterna att man inte har gjort det där tillräckligt aktivt. Det är möjligt, men enligt vad jag har hört har man gjort det aktivt. Jag tycker dock inte man har anledning att rikta den historiska kritiken mot regeringen, och det är också detta som gör att det är motiverat för mig att använda uttrycket ”småttig dechargeanmärkning”. Om Carl Lidbom i sin reservation hade hållit sig till sakfrågan hade vi haft lättare att komma överens. Jag tror att vi är överens i sak om att SAS flygningar i dag stöder apartheidregimen, att de därför bör upphöra och att Sverige bör bidra till att de upphör. Jag hoppas att vi skall kunna enas om den saken här i kammaren både nu och i framtiden, men som utgångspunkt för ett sådant beslut är den här typen av historisk beskrivning — och det är det som det rör sig om — som Carl Lidbom och socialdemokraterna har i sin reservation dålig.

Herr talman! Vad Olle Wästberg i Stockholm inbjuds att ta ställning till är vårt yrkande med dess krav på att den svenska regeringen skall ta upp överläggningar med de danska och norska regeringarna i syfte att få till stånd en nedläggning av SAS persontrafiklinje på Johannesburg. I sak är ju Olle Wästberg och jag, enligt vad han säger, totalt överens, men nu försöker han smita undan. Skälet till att han inte tänker rösta för det som vi är totalt ense om och det han med sitt engagemang i Sydafrikafrågan anser vara angeläget är att vi skall ha skrivit någonting i motiveringen till vårt yrkande som är en kritik av folkpartiregeringen. ”Glöm då det förflutna”, säger han. I och för sig tycker jag att ni, och tyvärr även Ola Ullsten, har visat att era hjärtan icke är med i den här saken — i varje fall inte Ola Ullstens. Han har den inställningen att en isolerad svensk aktion inte skulle ha någon inverkan på Sydafrikas apartheidpolitik. Det har sagts tidigare i debatten att man inte kan använda den motiveringen, eftersom det i så fall skulle träffa varje svensk ensidig åtgärd: investeringsförbud lika väl som nedläggning av SAS-linjen. Ni får bestämma er för var ni står någonstans. — Men detta är likgiltigt. Den enda fråga som Olle Wästberg nu har att ta ställning till är: Bejakar ni att Sverige skall försöka få till stånd en nedläggning av SAS-linjen på Johannesburg eller inte? Och då hittar ni på än det ena, än det andra för att finna någon motivering för att ni totalt ger upp er övertygelse för att inte riskera någon voteringsolycka i riksdagen som är förarglig för regeringen. Men erkänn då: Min övertygelse är denna, men jag måste ändå stödja mitt parti. Sådana situationer kan en riksdagsman hamna i. Då skall jag uttrycka min respekt, men dessa fantastiska turer från Olle Wästberg gör mig besviken. Jag beklagar. Jag trodde att han var en hederligare och mer rakryggad karl än så.

Herr talman! Vad är det för dumheter? Först talade jag om att min inställning i sak är att SAS flygningar på Johannesburg bör upphöra men att det hittills inte har gått att få någon sådan överenskommelse till stånd på grund av motstånd från de andra nordiska regeringarna och att jag inte vill rösta på den socialdemokratiska reservationen, eftersom den närmast har karaktären av en dechargeanmärkning. Då går Carl Lidbom upp och säger: Vi sysslar inte med det förflutna. Jag läser upp vad som står i reservationen, som handlar om det förflutna. Då går han upp och säger: Glöm det förflutna! Ja, men det är faktiskt så att det är er reservation som handlar om det förflutna, och det är därför som jag inte tänker stödja den. Jag stöder saker som är bra och som innehåller en riktig verklighetsbeskrivning. Det är möjligt att vi kan komma överens om det i framtiden och då låta debatten handla om sakfrågan, nämligen om att stoppa SAS flygningar, och inte om historieskrivningen.

Herr talman! Carl Lidbom och Mats Hellström har utförligt redogjort för socialdemokratins ståndpunkt när det gäller svenska sanktioner mot Sydafrika. Låt mig därför bara en kort stund ta kammarens tid i anspråk för att summariskt redogöra för de samtal med representanter för befrielserörelserna ANC och SWAPO i vilka jag hade tillfälle att delta i Zambias huvudstad Lusaka under förra veckan. Först den sydafrikanska maktpolitiken gentemot Zambia — Sydafrikas militärt och ekonomiskt svage granne i norr. Under sistlidna vinter utsattes Zambia för upprepade terrorattacker av sydafrikanska militära styrkor, främst mot den livsviktiga järnvägen norrut mot Tanzania. När man förstört den —-inkl. rullande materiel — erbjöd sig Sydafrika att hyra ut järnvägsvagnar och lok till Zambia, för att landet i större utsträckning skulle transportera på den södra järnvägen genom Sydafrika och på Sydafrikas villkor. Det är cyniskt i överkant. Militärt tvingas Zambia hålla hela sin lilla krigsmakt i västra provinsen, där Sydafrika har ansenliga trupper välutrustade elitsoldater förlagda vid gränsen. När så andan faller på går man över gränsen och demonstrerar sin makt och styrka i terrordåd och angrepp på civilbefolkningen. Angreppen mot Angola hårdnar alltmer. SWAPO har just nu ca 35 000 flyktingar i Angola. Trots att SWAPO:s läger ligger långt inne i landet hindrar det på intet sätt Sydafrika att vidta militära aktioner mot lägren. Herr talman! Sydafrika härskar inte enbart med vapenmakt i södra Afrika. Den ekonomiska krigföringen är minst lika effektiv — detta i kraft av en i området överlägsen ekonomi och industriapparat. Samtliga frontstater är ekonomiskt beroende av Sydafrika. Herr talman! På min fråga till företrädare för ANC och SWAPO om det svenska investeringsförbudet i Sydafrika svarade båda att man var besviken att inte fler länder följde Sveriges initiativ. Både ANC och SWAPO uttryckte förhoppningen att Sverige skulle gå längre i restriktioner samt att Sverige skulle anstränga sig ytterligare för att i FN få till stånd verkningsfulla sanktioner mot Sydafrika. Eller som ANC:s talesman uttryckte sig: ”Sydafrikas ekonomiska styrka möjliggör apartheid — därför måste denna ekonomiska makt brytas ned om befrielsekampen skall kunna bli framgångsrik. Här kan Sverige och andra frihetsälskande länder ge sitt verkningsfulla bidrag genom att ekonomiskt isolera Sydafrika.” Herr talman! Det är i den andan som vi socialdemokrater i vår reservation föreslår att vi skall gå ett steg vidare, att Sverige bör lägga ned flygtrafiken på Johannesburg och påverka de nordiska grannarna att gå med på ett sådant förbud. Jag ber att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.